Herr talman! Jag hade tänkt att i mitt anförande något beröra LO:s arbetsmarknadsprogram, som är refererat och citerat i inrikesministerns förslag till årets riksdag. Jag skall inte göra det eftersom tiden är så långt framskriden — både herr talmannen och våra stenografer måste ju vara trötta efter en så lång arbetsdag och är säkert glada om man litet grand kortar av sitt anförande. Det inlägget, som skulle gälla de borgerligas tal om sysselsättningsförsäkring osv., väntar jag alltså med till dess den huvudtiteln behandlas. Men jag vill ta upp en annan fråga, som också har arbetsmarknadskaraktär och som tillhör de frågor jag brukar betrakta som angelägna när man diskuterar arbetsmarknaden. De svårigheter som vi just nu har på arbetsmarknaden och som torde vara uppenbara för oss alla är inte av samma slag som de problem vi kommer att möta när den nuvarande konjunkturnedgången har vänt i uppgång. Då blir arbetskraftsbristen åter en faktor som verkar hämmande på produktionslivet. Här är — vi har många gånger tidigare talat om det — de tusentals gifta kvinnorna den naturliga arbetskraftsresursen som vi har att ta av. Men stora hinder möter ännu på arbetsmarknaden och i samhället denna tillgång på arbetskraft. Familjedaghemsutredningen har visat att cirka 210 000 mödrar, som nu är hemarbetande, önskar gå ut i förvärvsarbete om tillsynen av deras barn kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. Det är en utomordentlig tillgång att ta vara på, men det är samtidigt en förpliktelse för samhället att ge dessa kvinnor den rätt att välja som fäderna till barnen har.

Men nu gäller det för kommunerna att planera för den fortsatta utbyggnaden. Där finns en hel del kvarvarande brister, och hur det skall gå nu med de nya borgerliga majoriteter vi har i en del kommuner återstår verkligen att se. Jag är minst sagt oroad. I en debatt här i kammaren för ett par år sedan sade fru Nettelbrandt nå got, som redan då framstod som helt häpnadsväckande men som jag på grund av bristfälliga informationer inte genast kunde vederlägga. Hon hävdade: »Samhället, som haft att fullgöra dessa uppgifter» — dvs. hjälpa familjerna att ordna barntillsynen — »vilka inte fullgjorts, är lika med den regering som vi har och som först nu kommer med ett initiativ av någon betydelse. Samhället är också lika med de många socialdemokratiska majoriteterna ute i kommunerna som skött sig mindre väl i dessa avseenden.» Det kan i och för sig vara riktigt att det finns socialdemokratiskt ledda kommuner, som när detta yttrande fälldes skött sig mindre väl i det här avseendet. Men man får ju fråga sig, vad de folkpartistiska ledamöterna i dessa kommuner gjort för att sätta fart på dessa enligt folkpartiets uppfattning gamla trötta socialdemokrater. Särskilt intressant måste det vara att få veta, hur såväl socialdemokrater som andra partiers fullmäktigeledamöter skött sig efter beslutet om det större statliga stödet till kommunerna. Kort sagt: Har frågan om en utbyggnad av barninstitutionerna fallit framåt ute i landet, sedan fru Nettelbrandt höll sitt anförande, och vilka har i så fall tagit initiativet? Nu vet jag besked. Vi har inom det socialdemokratiska gruppkansliet gjort en undersökning om detta. Vi gick ut till samtliga kommuner i landet, som hade 10 000 invånare eller fler, med ett frågeformulär. Det blev sammanlagt 127 kommuner. Utredningen är ännu inte helt bearbetad, bl.a. därför att svar fortfarande saknas från några av kommunerna. Av de 100 kommuner som svarat har 93 haft frågan uppe till allvarlig behandling. Antingen har en utredning tillsatts eller också har direkta beslut om medelsanvisning eller liknande fattats. Det är inget tvivel om vem som tagit initiativet. Helt klart är att initia tivet är socialdemokratiskt i 73 av kommunerna. I några fall är läget litet mindre klart; initiativet har då kommit från en barnstugestyrelse, en skolstyrelse, en drätselkammare eller liknande. Detta gäller 12 kommuner. I inget av dessa fall finns det ens en tillstymmelse till folkpartiaktivitet. I några få kommuner har högern eller vänsterpartiet kommunisterna tagit ett initiativ samtidigt som socialdemokraterna. Men var finns folkpartiet? Man får verkligen leta med ljus och lykta, och i detta vårt letande har vi funnit tre — säger tre — folkpartiförsök att verka som pådrivare. I en av dessa tre kommuner har folkpartiet gjort en liten insats tillsammans med mittenbrodern centern — visserligen efter en socialdemokratisk motion, men det är i alla fall något. Hur ser det ut i fru Nettelbrandts egen kommun, Solna? Illa! Intet folkpartiförslag så långt ögat når. I en annan kommun i stockholmsområdet röstade de borgerliga ledamöterna visserligen inte emot ett socialdemokratiskt förslag till utbyggnad, men när det sedan gällde att höja skatten för att finansiera detta ville de borgerliga inte vara med längre. I en annan kommun föreslog centern tillsammans med folkpartiet att de pengar, som skulle reserveras för barndaghem, i stället skulle gå till en dansbana. I någon kommun föreslog folkpartiet och högern en ny utredning som skulle syfta till att bygga ut familjedaghemsverksamheten i stället för barnstugorna. I en stad ville folkpartiet, förmodligen för att slippa ta något ansvar, ha en rundabordskonferens — varifrån de nu har fått det — för att diskutera avgifterna vid barndaghemmen. Centerpartiet är av naturliga skäl inte särskilt väl representerat i denna undersökning; den gäller ju som jag sade kommuner med 10000 invånare eller mer. Jag kan alltså inte för dagen säga om detta parti i denna fråga håller sig bättre framme än vad mittenbrodern folkpartiet gör. Låt mig summera: folkpartiets insatser för den samhälleliga barntillsynen är knappt mätbara ute i kommunerna, d. v. s. just där de reella besluten om barninstitutionen skall fattas. Svar saknas emellertid från 27 kommuner. Jag vet alltså inte just nu, vilken aktivitet som folkpartiet kan ha utvecklat där.

Här finns det verkligen anledning att säga som i så många andra avseenden: Det är vi socialdemokrater som har initiativet! Jag vill nämna en sak till i denna fråga, herr talman, och den hänger ihop med barninstitutionerna. Jag syftar på familjedaghemmen. Jag är säker på att fäder, mödrar och barn bör vara glada över att de oövertänkta förslag till statsbidrag till familjedaghemsverksamhet, som ställts i detta hus från mittenpartihåll, inte har kunnat förverkligas. Det kan inte vara i familjernas intresse att ge statsbidrag till en sådan verksamhet, om man inte får garantier för att kommunerna — i all synnerhet tydligen de borgerligt styrda — gör allt vad de kan för att samtidigt bygga upp barnstugeverksamheten. Det kan inte heller vara i dessa familjers intresse att ha en så bristande kontakt mellan barnstugeverksamheten och familjedaghemmen som nu. Det kan inte heller vara i föräldrarnas intresse att barnen i barnstugorna är så mycket bättre försedda med lekredskap och har så mycket större möjligheter till hälsokontroll och övrig samhällsservice än de barn, som vistas i familjedaghem. Det kan knappast hel ler vara riktigt att samhället stöder en verksamhet, där krav på yrkeskunskaper över huvud taget inte ställs.

Herr talman! Jag måste verkligen be om ursäkt för att jag tar till orda vid den här tidpunkten, men jag hoppas att det kan tillåtas mig att efter fru Ekendahls anförande ändå få säga några ord. Det är nog alldeles riktigt att fru Ekendahl i allmänhet är en generös natur, men det hindrar ju inte att hon ibland kan vara mindre väl vägledd i fråga om att ge informationer. Bara ett par ord om familjedaghemmen. Det av fru Ekendahl som oövertänkt betecknade förslaget överensstämmer i stort med det förslag, som den socialdemokratiska =:enmansutredaren Gördis Hörnlund kommit med och som blivit föremål för mycket positiva omdömen under remissbehandlingen.

I de kommuner som fru Ekendahl här syftar på, där det har blivit borgerlig majoritet, har de borgerliga övertagit makten helt nyligen. Jag vet av uppgifter som lämnats i sådana här frågor just i Stockholms län ifrån socialdemokratiskt håll, att man mycket dåligt har brytt sig om hur ansvaret har varit för: delat mellan majoriteten i fullmäktige och ordförandeskap i den nämnd eller styrelse, som handhar dessa frågor. Jag tror inte att man med siffermaterial av den typ som fru Ekendahl nu levererade kan komma fram till ett rättvisande svar på vilka aktiviteter som har bedrivits på detta område. Men det väsentliga är, att i dessa kommuner har det funnits socialdemokratisk majoritet i decennier — i allmänhet har det varit så. Och så litet har hänt i dessa frågor, att vi under många år haft ett platsantal på cirka 10 000 som bör jämföras med ett behov av cirka 200000. Sedan blir det en politisk förändring ett år, och genast kräver man att omedelbart mycket genomgripande åtgärder skall vidtas. Det finns inte tid för mig att här närmare utveckla detta och inte heller har jag med mig det material som behövs för den saken, men låt mig bara ta upp en enda punkt. Här nämndes, och jag förmodar att det var avsett som en fullträff, att inte ens i min kommun Solna något initiativ hade tagits från mittenpartiernas sida. Låt mig tala om att denna statistik är missvisande aåv det skälet, att man helt lämnar åsido en familjeserviceåtgärd av mycket större betydelse än vad enbart daghemmet är, därför att den inkluderar däghem och dessutom ger så mycket mera. Det är nämligen krav på servicehus, som jag personligen vid flera tillfällen har fört fram just i Solna — inte enbart detta decennium utan tidigt under förra decenniet. Men det finns över huvud taget icke med i denna statistik. Det är ett krav som enligt min mening är så oerhört mycket mera väsentligt därför att det tar även andra hänsyn förutom att det inkluderar daghemmen. Men det kravet har socialde mokraterna konstant motarbetat, liksom de har motarbetat saken här i riksdagen ända fram till förra året, då de plötsligt har fått ett nymornat intresse för denna fråga.
Herr talman! Jag förstår att fru Nettelbrandt som vi andra kan vara trött vid denna sena timme och därför inte riktigt uppfattar vad jag säger. I det här fallet har ju kommunerna ansvaret för att det tas initiativ. Det spelar inte så stor roll om vi här voterar fram flera miljoner kronor om inte kommunerna tar initiativ till byggande av daghem. Därför har det varit av intresse för oss att få reda på hur stort det borgerliga intresset varit i sakfrågan då det verkligen gäller att få till stånd barntillsyn. Den här statistiken sträcker sig över 1966 och 1967, så det är ingalunda bara från tiden med borgerlig majoritet. Jag sade att jag är oroad över hur det skall gå när det t.o.m. blir borgerlig majoritet. Det har inte tagits några folkpartistiska initiativ! Fru Nettelbrandt kan aldrig komma ifrån att det ligger till på det sättet. Fru Nettelbrandt sade att vi försöker gömma våra misslyckanden i regeringsställning genom att gå ned till landstingsoch till kommunplanet, då regeringens förslag anses dåliga, men så förhåller det sig inte. Nej, det här är en sak som kommunerna skall ta initiativet till, och därför har vi undersökt vad kommunerna gjort, och därvid har vi funnit detta för fru Nettelbrandt ganska besvärande material. Jag skall återkomma till materialet från de 27 kommunerna när det blir klart.

Herr talman! Jag har inte särskilt ofta besvärat kammaren med remissdebattanföranden. Under mina 16 riksdagsår har jag väl nu och då funnits antecknad på talarlistan, men när det blivit afton den första dagen och afton den andra dagen har det blivit allt mera uppenbart, att kvarnen har malt om samma säd flera gånger eller — för att ta en kanske något vanvördig bild — att idisslandet verkade att gå på fjärde varvet. Vanligen har jag då — och jag är inte ensam om det — funnit det lämpligast att försvinna i solnedgången eller, som det hänt ibland, i soluppgången. I år har jag fått en betydligt tidigare placering på talarlistan, varför det skulle vara ofint eller åtminstone otacksamt att inte säga några ord. Med tanke på att jag har avböjt förnyad kandidatur för nästa mandatperiod har jag också måst säga mig själv, att tiden är kort härefter. Låt mig alltså, herr talman, ge uttryck för några funderingar, medan dagen varar. Det må också vara min ursäkt inför presidiet och stenograferna klockan två på natten. Medan dagen varar — det låter patetiskt och en aning pessimistiskt. Nåja, åtskilligt har jag blivit beskylld för under mina verksamhetsår men knappast pessimism. Snarare har det varit tvärtom. Jag erkänner gärna att jag som kristen har varit optimist och kommer att förbliva det, åtminstone beträffande slutmålet. Jag tror inte att våldet, ondskan och oförnuftet skall ha sista ordet. Alla dessa destruktionens krafter bär domen inom sig. När solen går upp spricker trollen, och jag hör till dem som väntar en soluppgång. Men det kan hända åtskilligt under resan till målet, och det är den perioden som oroar oss ibland och som vi är ansvariga för. Det skulle vara en lättsinnig optimism att bara ropa »Hurra vad vi är bra» eller » Vi har aldrig varit bättre» eller »Det blir bättre och bättre dag för dag». I ett demokratiskt samhälle har i varje fall inte oppositionen rätt att hänge sig åt en så billig optimism — och naturligtvis inte en regering heller, om den rätt besinnar sitt ansvar. Det hoppas jag få tillfälle att i någon form påminna också nästa regering om. Alla makthavare behöver någon som sitter någonstans på triumfvagnen och erinrar dem inte bara om deras dödlighet utan främst om deras ansvar, till och med inför en mycket högre Herre. Det behöver inte med nödvändighet vara en slav! Vi lever i ett välfärdssamhälle, ett privilegierat land, och vi är ett i många avseenden skonat folk. Det skulle vara svart otacksamhet att hävda någonting annat. Ingen svensk generation har upp levat en formell och yttre standardstegring sådan som vår. Det oroande är, herr talman, att resultaten inte alltid motsvarat insatserna. Det måste finnas något spill efter vägen, några demokratins dödgrävare, som ödelägger vad vårt folk under hårt arbete och social ansvarskänsla åstadkommit. Sedan jag för 16 år sedan började mitt arbete i denna kammare och i andra lagutskottet, som ju företrädesvis sysslar med sociallagstiftning, har våra socialutgifter ungefärligen sjudubblats. Som bekant upptar socialhuvudtiteln i år den svindlande summan av mellan 10 och 11 miljarder kronor. Vi har ingen anledning att ångra denna satsning på social välfärd, även om vi ständigt på nytt måste ompröva medlens användning. Personligen har jag känt stor tillfredsställelse över att i åtta år i socialpolitiska kommittén ha fått medverka till en kartläggning av hela vårt sociala liv och till förslag på en rad åtgärder. Mitt parti har också bevisligen hört till de socialt pådrivande, när det gällt det parlamentariska genomförandet av reformerna. Men just ur den synpunkten är jag bekymrad inför det faktum, att det ännu fattas så mycket i utformningen av det idealsamhälle vi drömde om. Jag skall här inskränka mig till ett par synpunkter på hälsofrågorna och på den låt mig säga idémässiga miljöpolitiken — starkt förkortade med tanke på tidens snabba flykt. De flesta av oss torde vara ense om att en sådan företeelse som alkoholhanteringen hör till våra stora missräkningar. Det finns naturligtvis personer, t.o.m. i framskjuten social ställning, som vad som än händer framhärdar i sin roll som alkoholens försvarsadvoketer i nöd och lust, i vått och torrt — mest vått. Hur svåra sociala skadeverkningar som än kan påvisas försöker man försvara och bagatellisera, ibland gyckla bort allvaret i denna folksjukdom, som nu kostar oss enbart i ekonomiskt mätbara förluster omkring 4 miljarder om året. Vem kan därutöver mäta värdet av förlorade människoliv, krossad familjelycka och av att barn fått sina ljusaste barnaår förmörkade av alkoholiserade fäder och numera i ökad omfattning även mödrar? Jag vet vad jag i detta stycke talar om efter jämnt tjugo år i samhällets vård av alkoholskadade. Jag undrar inte på att en av våra alkoholistoch mentalvårdsläkare, doktor Carl Carlsson vid Lillhagens sjukhus i Göteborg, har tröttnat. Som bekant hotar han nu att stämma Nya system AB med ansvarsyrkande för alkoholens skadeverkningar i några bestämda konkreta fall. Yrkandet är kanske orealistiskt. Det är ju staten själv som tillhandahåller giftet, och även om statsverket i andra fall kan fällas till ansvar förmodar jag, att man i detta fall klarar den juridiska sidan. — Ceesars hustru får ju inte ens misstänkas och knappast Potifars heller. Det kommer att finnas gott om försvarsadvokater. Icke desto mindre har doktor Carlssons temperamentsfulla hot om rättsliga åtgärder sitt utomordentliga värde — som tankeställare och folkväckare. Tänk om vi med ledning av detta exempel skulle försöka att åstadkomma något mera av en självsanering, om nu inte rättegången verkligen genomförs. Det vore den värd. Kung Alkohol äntligen på de anklagades bänk! Jag vet att många av spritens offer skulle anmäla sig villiga att vittna. Enbart bland mina olyckliga vänner i den s.k. undre världen finns det några som redan har anmält sig. Doktor Carlsson uppger att han enbart under sin egen verksamhet på Lillhagens sjukhus behandlat drygt 3 000 svårt alkoholskadade patienter. Han räknar med att cirka 300 000 alkoholskadade människor i Sverige skulle behöva vård. Han nämner som särskilt anmärkningsvärt, att cirka 5 000 döds offer per år måste skrivas på spritens konto. Det betyder, ärade kammarledamöter, att lika många personer som motsvarar invånarantalet i en mindre svensk stad, av Vaxholms eller Säters storlek, årligen utplånas som offer för alkoholen. Doktor Carlsson tvivlar på möjligheten av ett totalförbud, men han drömmer om ett samhälle som av rena förnuftsskäl gör sig kvitt alkoholen. »Den höga tekniska standarden och kraven på den enskilda människan kommer att bringa mänskligheten till insikt om att detta gift är för farligt att använda även i små mängder», säger han. Ja, det där med de små alkoholdoserna skulle jag haft lust att ägna särskild uppmärksamhet i belysning av alla rapporter om mellanölets skadeverkningar bland barn och skolungdom liksom mot bakgrund av debatten kring den friare starkölsförsäljningen i vissa provområden. Jag tycker att skolmyndigheterna i Arvika förtjänar ett hedersomnämnande för att de har slagit larm. Heder också åt kungl. skolöverstyrelsen, som anser att denna försöksverksamhet inte bör fortsätta efter de erfarenheter som vunnits. Tyvärr finns det andra som avstyrker besvären. Vad gör det om några tusen skolungdomar går vilse i livet, bara statistiken kan räddas! Man vill gärna instämma med tidningen Accent som häromdagen skrev att »unga människor ändå inte är några marsvin som man offrar för att kunna sätta upp ett snyggt försöksprotokoll». Det vore, herr talman, frestande att härefter ta upp sådana problem som den växande kriminaliteten, nedbusningen av det mänskliga samlivet, språkoch smakförskämningen i våra massmedia m.m. Jag måste emellertid förbigå det och sluta med följande: Det finns ett avsnitt av folkhälsokapitlet som liksom visar inåt. Det hölls i Stockholm nu i januari en konferens kring temat »Stress i arbetslivet». En av våra forskningsläkare, doktor Lennart Levi, lämnade där en del siffror som vi säkert alla uppmärksammat i pressen. Han påpekade bl.a. att en tredjedel av sjukfrånvaron på våra arbetsplatser orsakas av stress, som i sin tur utlösts av psykiska påfrestningar. Han talar också om de 250 000 män här i landet som missbrukar alkohol och om de 250 000 som varje år får socialhjälp. Bakom de två sifferserierna, säger han, döljer sig ofta vantrivsel på arbetsplatsen eller känslan av otillräcklighet. Lägg därtill fruktan för arbetslöshet, som är en skrämmande verklighet i dagens Sverige. Här är varken tid eller möjlighet att gå in på alla de olika orsakerna till det som plågar människor i vår tid. Bilden är säkert inte enhetlig. Dock kan jag inte, herr talman, freda mig för tanken att det inte enbart är fråga om yttre påfrestningar i atomoch maskinåldern, även om dessa är betydande. Många människor orkar säkerligen helt enkelt inte leva i takt med teknikens utveckling. Men sjukdomssymtomen har säkert också att göra med vad en tidigare ledamot av denna kammare, Fabian Månsson, en gång kallade »fattigdomen i våra glömda själar». Det är fråga om en inre problematik som inte kan lösas med ekonomiska stödåtgärder, lyckopiller eller knark, ja inte ens med inoperering av nya hjärtan. Nya hjärtan behöver vi nog, men då avser jag ett annat slag av transplantationer än de som nu intresserar våra massmedia. Det är fråga om en förvandling och förankring av det innersta i vår personlighet i något som finns utom och över oss. Jag vet att detta aldrig kan åstadkommas genom riksdagsbeslut. Å andra sidan tror jag det är nyttigt och nödvändigt att också vi lagstiftare — inte minst i frågor som rör människovård och sociallagstiftning — någon gång funderar över hur en människa ser ut invärtes. Med tanke på människans höga bestämmelse vore det underligt om inte bortträngandet av gudsmevetandet ur tanke och livsföring skulle leda till ett vakuum, som i sin tur skapar ångest, fridlöshet och i vissa fall livsleda. Antalet av dem som inte orkar leva överstiger ju årligen antalet av dem som trafiken tar på våra vägar. Andra orkar leva, men i ständig kamp. Har samhället inget ansvar för dem? Måste vi inte söka läkedomen för dem där sådan läkedom finns, även om sökandet skulle leda oss till den för många förödmjukande upptäckten att den har att göra med andliga och etiska kraftkällor, som vi ofta varit frestade att glömma bort. Jag bestrider inte ett ögonblick, herr talman, att det mesta av denna problematik och dessa arbetsuppgifter hör den kristna församlingen till. Jag delar inte KDS-ledarens övertro på riksdagen, när det gäller att förvandla vårt folks andliga situation. Men vi kan heller inte göra oss urarva. Det finns två områden där samhället kan fungera också här. Vi kan lagstiftningsvägen göra åtskilligt för att motverka nedbusningen, brutaliseringen av vår demokratiska samhällsgemenskap. Det finns skrämmande tecken på att vi håller på att bli ett laglöst samhälle. Det kan inte ligga i någons intresse, inte heller i de laglösas. Förlorar vi både lag och evangelium, då går det illa för oss. Jag tror alltså på en viss skyddslagstiftning. Inte för att skydda Gud, han klarar sig utan polisskydd. Egentligen inte heller för att skydda de kristna; de har ofta klarat sig bäst när de har varit oskyddade. Nej — och det är det sista jag skall säga — det är samhället som behöver skydda sig självt, om det vill förbli ett kultursamhälle. Det är människovärdet, människans värdighet som behöver återupprättas och skyddas, gärna i anslutning till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det kan i någon mån ske genom skyddslagstiftning. Bäst av allt främjar vi dessa uppbyggande krafter i vårt folk genom ett positivt stöd åt allt som lever och växer, allt som är ett stycke evighet, mitt ibland oss, allt gott verk i en vrång och fattig tid, en tid som ändå rymmer så rika möjligheter. Det är inte paragraferna det i första hand gäller utan den positiva anda i vilken vi vill arbeta, till varaktigt gagn för vår folkhälsa i vidaste mening, fysisk, social, kulturell, andlig. Som tiden nu var långt framskriden och flera talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på herr förste vice talmannens förslag att upp skjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens plenum.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har frågat justitieministern om denne har för avsikt att ta initiativ till ändring av reglerna för handläggningen av frågor om offentliga demonstrationer. Eftersom ärenden rörande frågor som avses i lagen om allmänna sammankomster. handläggs inom kommunikationsdepartementet har frågan lämnats till mig för besvarande. Rätten till demonstrationer och liknande offentliga opinionsyttringar är en del av församlingsfriheten. Denna har här i landet sedan mycket lång tid tillbaka varit en erkänd medborgerlig rättighet. Församlingsfriheten har lagts fast och utformats närmare i lagen om allmänna sammankomster. Denna lagstiftning bygger på att största möjliga frihet skall råda och att andra inskränkningar i församlingsfriheten inte får göras än sådana som är nödvändiga med hänsyn till ordning och sä kerhet — särskilt i fråga om trafiken — och enskilda människors frioch rättigheter. Dessa hänsyn gör det nödvändigt att — som skett i lagen — ge de myndigheter som svarar för ordning och säkerhet i samhället befogenhet att i vissa fall pröva i förväg om demonstration eller annan allmän sammankomst på allmän plats får äga rum och att under alla omständigheter ingripa vidt.ex. svårare oordning eller lagbrott: > PEGRRer ee är emellertid" nogden av statsmakterna” som ligger till grund. för tillämpningen. Dö utövas under ämbetsansvar och under full allmän insyn. Utöver de garantier för rättssäkerheten söm ''ligger ' häri ' gäller vanliga regler om 'besvärsrätt till 'länsstyrelse och Kungl. Maj:t. Med hänsyn till det anförda" har jag inte funnit anledning till ändring i de regler som 'gäller på området.

Herr talman! Jag ber att till: kommunikationsministern få uttala mitt tack för det svar jag erhållit på min fråga. Som alla förstår är bakgrunden till frågan fjolårets demonstrationer mot USA:s krig i Vietnam, speciellt vad som inträffade i Stockholm den '20 'december. De händelserna diskuterade vi i går här i kammaren, och jag skall nu inte ta upp den debatten igén, bl.a. därför att tiden inte medger det.

eller inte. Detta är enligt min mening inte tillfredsställande. po Jag skall nu inte gå in på frågan om polisens ställning och auktoritet :i samhället. Polisens uppgift är att svara för ordningen, men det kan inte vara nöd vändigt att polisen har kvar bestämmanderätten över demonstrationsfriheten och hur den i praktiken skall utnyttjas och tryggas. Jag kan inte heller förstå att polisen själv han ha något speciellt intresse av att till varje pris ha hand om detta. Jag tycker att vi skulle kunna överväga att överlämna den ansvarsfulla uppgiften till någon parlamentariskt vald instans, eftersom det här handlar om tillämpningen av någonting som verkligen kan sägas vara en fundamental demokratisk rättighet. Redaktör Fredriksson i Aftonbladet framhöll i en artikel den 4 januari med anledning av händelserna i Stockholm något som jag gärna vill citera.

Det måste anses glädjande att särskilt vår ungdom aktiviseras i kampen mot krig och förtryck och för upphöjda mänskliga ideal. Att detta skall behöva leda till händelser som dessa i Stockholm måste på allt sätt undvikas. Samhället borde kunna överväga ett initiativ för att få till stånd en annan handläggning av frågor som dessa.

Herr talman! Det förhållandet att polisen har ansvaret för om tillstånd skall beviljas eller t.ex. på vilka gator som en demonstration skall få äga rum hänger ju samman med att polisen har ansvaret för ordningen inte minst med hänsyn till trafiken.

Jag tror att allra minst herr Karlsson har någon anledning att skämmas för de möjligheter vi har att demonstrera i vårt land.

Herr talman! Den sista gliringen skall jag inte gå in på, eftersom min utgångspunkt inte alls är internationella förhållanden. Den är faktiskt att vi har vissa problem i vårt eget land. Jag skall inte närmare redogöra för dessa. Kommunikationsministern känner lika väl som jag till att vi har vissa problem med hur demonstrationsrätten skall tilllämpas. Det finns delade meningar om detta, och jag är inte den ende företrädaren för uppfattningar som avviker från kommunikationsministerns. Det är därför som jag har ställt frågan, om man ändå inte kunde överväga en annan ordning på detta område. Det kan ändå inte vara fråga om någon prestigesak för polisen eller för andra myndigheter. Jag vidhåller min uppfattning att den nuvarande ordningen inte är fullt tidsenlig.
Herr talman! Jag tycker inte man skall göra detta till en prestigefråga. ty det är det faktiskt inte, utan det är en praktisk fråga. Om vi skulle tänka oss något annat arrangemang och uppdra åt en annan myndighet att bevilja dessa tillstånd, blir det av praktiska skäl ändå så att den myndigheten när det gäller exempelvis trafiken måste rådgöra med polisen för att avgöra på vilka gator en demonstration lämpligen skall kunna genomföras. Därför har det tett sig naturligt för dem som utarbetat lagstiftningen att tillståndsgivningen lades i samma händer som övervakningen av ordningen, inte minst beträffande trafiken.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag anser att uppgifterna om kvicksilverhalten i fisk varit alltför generaliserande och att därför en mera löpande konsumentupplysning är erforderlig. Undersökningarna av kvicksilverhalterna i fisk visar, att kvicksilvernivåerna varierar högst avsevärt från område till område. Vid de av medicinaloch veterinärstyrelserna utfärdade rekommendationerna om förbud att saluhålla fisk från vissa vattenområden har hänsyn tagits till dessa variationer. Undersökningsresultaten har redovisats bl.a. i den av statens institut för folkhälsan utgivna publikationen Vår föda. Enligt min mening har uppgifterna om kvicksilverhalten i fisk inte varit generaliserande. Undersökningarna om kvicksilverhalt i fisk fortsätter i ökad omfattning. Resultaten kommer att ligga till grund för åtgärder från myndigheternas sida och kommer liksom hittills fortlöpande att publiceras.

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt den är den oro som konsumenterna känner och som märks på försäljningen av allt slags fisk. De varningar som sänts ut har tagit skruv ordentligt och man hör dagligen konsumenter som frågar: Skall vi sluta att äta fisk? Visst är det bra med den fortlöpande undersökningen, med konsumentupplysningen och publiceringen av resultaten. Men det får inte leda till något slags kvicksilverhysteri. En samlad information från myndigheter och forskare anser jag därför vara på sin plats i dag såsom frågan utvecklat sig, och det skall vara en information som så många som möjligt får del av. Det är bra att dessa resultat publiceras i publikationen Vår föda, men tyvärr måste jag beklaga att upplagan inte är vad den skulle vara. Denna information är nödvändig för konsumenternas skull men också av en annan anledning, som inte är minst viktig i sammanhanget. Jag syftar på lönsamheten för fisket, vilken visar en ständigt nedåtgående kurva. Jag är medveten om att denna ständigt nedåtgående kurva inte bara skall skyllas på upplysningen om hälsofarlig fisk. Det finns många andra faktorer som spelar in. Men ostridigt är att det sätt, varpå konsumenterna kommit att uppfatta den upplysning som bedrivits, är en del av skulden till fiskets dåliga lönsamhet. Nu säger jordbruksministern i sitt svar att han inte tycker att uppgifterna om kvicksilverhalten i fisk har varit generaliserande. Det må vara hans uppfattning, men verkningarna av:upplysningen har blivit dem jag nämnt. Då måste jag fråga: Bör man inte göra något för att rätta till de missuppfattningar som faktiskt är rådande? Visst kan det finnas torsk som kan vara hälsovådlig, men det kan vara av andra skäl än kvicksilverhalten. Enligt min mening är det bra att undersökningarna fortsätter och att resultaten publiceras. Men jag ifrågasätter om: det inte :behöver vidtagas också andra åtgärder, exempelvis information via våra massmedia från myndigheternas sida,:så 'att. konsumenterna får en mera differentierad syn på saken och inte känner denna skräck för att äta fisk.
Herr talman! Det är möjligt att fru Ryding inte ::observerat att sådana åtgärder:som hon efterlyser har vidtagits. I slutet: av förra året. anvisades ytterligare 200 000: kronor just för upplysningsverksamhet som skulle främja fiskkonsumtionen. Detta extra anslag var motiverat just med "hänsyn till den diskussion om kvicksilverförekormsten som pågått. : Det är möjligt att j jag missförstått frågan, men det är alldeles uppenbart att någon generalisering inte har skett. Vad som redovisats i Vår föda och vad som också förekommit :i pressen, i den mån dessa frågor behandlats där, har varit uppgifter om kvicksilverhalterna i vissa bestämda: vattenområden. Sedan är det en :sak :att veterinärstyrelsen och medicinalstyrelsen fastställt en viss gräns och sagt. att fisk: med högre halt av kvicksilver inte får saluföras. När vi skall försöka hindra någonting använder vi ju vanligen den metoden att vi fastställer ett visst värde och utgår ifrån att: det är rätt. Finner man sedan anledning att. justera det värdet, är detta en..annan sak, men det är ingen generalisering att stanna för ett visst gränsvärde som man. gjort i i detta fall.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande: upplysningarna: från jordbruksministern. Det är bra: att dessa 200 000 kronor förra året anslogs för upplysning. Tydligen måste .det vara så, enligt vad jag har erfarit bland konsumenterna, att de åtgärder som dessa 200 000 kronor skulle ha lett till ännu inte har slagit igenom. Men vi befinner oss ju bara i början av detta år, och jag hoppas att åtgärderna kommer att få bättre effekt så småningom. Vad jag avsåg med generalisering var inte kvicksilverhaltens storlek. Jag syftade på det förhållandet att människor blivit rädda för alla slag av fisk, oavsett om kvicksilverhalten ligger under eller över det lämpliga värdet.

Herr talman! Herr Petersson har frågat mig om jag är beredd medverka till åtgärder för att skapa en bättre jämvikt då det gäller gränshandeln mellan Sverige och Finland. Jag utgår från att herr Petersson avser resandes rätt till tulloch skattefri varuinförsel. Förhållandet är här att bestämmelserna i Danmark, Norge och Sverige — med vissa smärre undantag är ensartade, medan de finska reglerna är mera restriktiva. De danska, norska och ' svenska bestämmelserna grundar sig för övrigt på internationella överenskommelser, bl.a. inom OECD. Det är därför en finsk angelägenhet att överväga möjligheterna att genom en anslutning till de internationella reglerna skapa likvärdiga bestämmelser.

Herr talman! Jag vill tacka finansminister Sträng för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är just de olika bestämmelser som gäller för svenskarnas inköp i Finland och finländarnas inköp i Sverige. Som bekant får en svensk införa finska varor för 275 kronor, medan en finländares inköp i Sverige är begränsat till cirka 11 kronor per dygn. Denna begränsning av finländarnas inköpsrätt genomfördes för drygt två år sedan ensidigt av finska myndigheter. Av ett interpellationssvar hösten 1965 framgick att finansminister Sträng hyste förhoppningar om att ämbetsmannaförhandlingar inom en nära framtid skulle leda till rättvisare gränshandelsbestämmelser. Den finska devalveringen i höstas har gjort läget ännu besvärligare för handeln i Tornedalen — en bygd som har stora näringsproblem och vars handel också har stor ekonomisk betydelse. Denna värdering synes finansministern dela enligt interpellationssvaret 1965. Jag är medveten om att detta är en angelägenhet där de finska myndigheterna har att besluta. Men jag vill hoppas att den svenska regeringen följer frågan och försöker öva påtryckningar för att hjälpa upp möjligheterna till en vidgad och rättvisare gränshandel.

Herr talman!

Försöksverksamheten har pågått cirka 2 månader och kan inledningsvis antas föranleda en viss stegrad efterfrågan. Av statistiska uppgifter rörande antalet fyllerifall under den gångna delen av försöksperioden jämfört med motsvarande tid år 1966 framgår emellertid att antalet fyllerifall varit i stort sett oförändrat i de berörda länen. Det torde ännu vara för tidigt att dra några slutsatser av den här verksamheten. Det missbruk av starköl som eventuellt kan tillskrivas den friare försäljningsformen är beklagligt men enligt min mening inte så entydigt eller av sådan omfattning att verksamheten i dess nuvarande skede bör ändras eller avbrytas. Det resultat som försöksverksamheten är avsedd att belysa skulle då icke uppnås. Jag kommer emellertid även i fortsättningen att med största uppmärksamhet följa utvecklingen av pågående försök och, om det visar sig erforderligt, vidta åtgärder för att förhindra negativa verkningar av försöksverksamheten, där man även, om så är erforderligt, får räkna med att försöken avbryts.
Herr talman! Detta är en mycket allvarlig social fråga, och man hår endast att beklaga dem som inte vill förstå det; jag syftar närmast på en del tidningar, som har kallat den opinion hysteri som har mött den fria starkölsförsäljningen. Det är ett slag i ansiktet på de ansvarskännande människor, t.ex. i Arvika i Värmland, som har gått till försvar mot de attacker som starkölsförsäljningen har riktat mot deras ungdomsvård. Jag vill inte heller undandra mig mitt eget ansvar i denna fråga. Jag var själv med om det beslut som riksdagen fattade om denna försöksverksamhet. Det olyckliga beslutet om att införa mellanöl och lämna ut det till fri försäljning medförde vad man hade misstänkt: en kraftig ökning av framför allt skolungdomens alkoholvanor. Jag tänkte mig att en försöksverksamhet med fri försäljning av starköl samtidigt skulle sätta strålkastarna på de missförhållanden som hade uppstått genom mellanölets införande. Det var också rätt tänkt, ty det visar sig nu att alla skolledare som man talar med säger att eländet började i och med att vi fick mellanölet. Då gjordes nämligen en mycket kraftig reklam för denna dryck. Detta har varit inkörsporten till de ölvanor som nu har tagit sig uttryck i de händelser vi har fått bevittna. Jag har således ett ansvar i detta avseende. Efter att på nära håll ha sett vad som har skett på flera orter vill jag hemställa till finansministern att så snart det är möjligt avbryta dessa försök. Finansministern säger i sitt svar att det inte har blivit något ökat fylleri under denna försöksperiod jämfört med motsvarande tid 1966. Nej, de mycket unga — det kan vara 13—14-åringar som det gäller här — medtages inte i fylleristatistiken. Dessutom skiljer man som bekant på berusning och fylleri, och dessa ungdomar kommer inte in i rapportverksamheten och ger alltså inte utslag i den statistik som man rättar sig efter. Herr talman! Jag vill också till slut ställa en fråga. I förra veckan hittades i en mellansvensk stad en 14-åring, halvt förfrusen och till medvetslöshet berusad, med en mängd tomflaskor omkring sig. Hur många sådana fall skall man tillåta, innan man överväger att avbryta experimentet med den fria mellanölsförsäljningen?

Herr talman! Självfallet skall jag vid detta tillfälle inte ge mig in på någon nykterhetspolitisk debatt. En fråga av sådan karaktär bör tas upp i ett mera seriöst sammanhang. Bakom mitt frågesvar ligger ändå ett försök att objektivt avläsa situationen sådan den ser ut i dag. Till den ändan har ämbetsmän rest omkring i de olika orterna för att tala med barnavårdsnämnder, med polisen och med skolstyrelserna i olika orter. Man kan emellertid inte av det erhållna materialet dra någon entydig slutsats. Det finns skolstyrelser på vissa orter som säger att den fria starkölsförsäljningen inte be tytt någonting, det finns polismyndigheter som anser att av den fria starkölsförsäljningen inom deras område inte kunnat spåras något som helst utslag. Däremot säger man just i Arvikatrakten att försöket slagit ut på ett hårdare sätt. Man har även hört sig för med barserveringar, restauranger och med alla som säljer denna vara, och man har därvid fått den uppgiften att efter en initialmässig nyfikenhetsprövning av starkölet under november månad har det återgått till det gamla igen under december. : Vi har också försökt studera fylleristatistiken, och det var närmast med anledning av detta studium som jag nu begärt ordet, eftersom fröken Sandell säger att det tyvärr inte finns någon statistik för dem som icke fyllt 15 år. I själva verket har man när det gäller dessa områden upprättat en statistik just för dem som är under 15 år — en sådan statistik har även funnits tidigare — men inte heller den ger någon ledning. Över huvud taget har det inte varit några fyllerifall under november 1966 bland dem som är under 15 år. I november 1967 noterade man ett fall, och då gäller dock statistiken Göteborg, Kungälv, Lysekil, Marstrand, Mölndal, Strömstad, Uddevalla och landsbygden. Det är svårt att dra några speciella slutsatser av detta. Ser vi på statistiken beträffande dem som fyllt 15 år men icke 18, visar denna ett utslag som går tvärt emot. Före starkölsförsäljningen hade man t.ex. i Göteborg 29 fyllerifall i grupperna 15—17 år, men efter frisläppandet av = starkölsförsäljningen sjönk siffran till 20 fyllerifall. I Kungälv häde man två fyllerifall i denna grupp. Efter frisläppandet av starkölet kunde man inte notera något fyllerifall alls. På landsbygden, tagen under en samlad rubrik, fanns före starkölsförsäljningen ett fyllerifall i dessa grupper. Efter starkölsförsäljningens införande hade man inget fall. I den mån man försöker bedöma denna fråga efter de utredningar och de undersökningar som gjorts på platsen och sedan man talat med folk har bilden inte alls varit så definitivt ensartad som vi skulle kunna tro sedan vi lyssnat till de båda frågeställarna. Allt detta ger ett annat intryck. Det är detta som legat bakom mitt ställningstagande. Jag har sagt att det vore utomordentligt beklagligt om ungdomen på någon plats missbrukade den givna friheten. Eftersom försöksverksamheten nu satts i gång, måste vi låta den fortsätta till dess att vi får ett mera adekvat utslag. Men visar det sig att denna försöksverksamhet slår åt fel håll och att resultatet blir negativt, förklarar jag mig beredd att avbryta densamma.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att finansministern förklarar att han hyser en viss oro inför vad som framkommit och att han med allvar skall följa situationen. Jag tar det som ett löfte att om utvecklingen blir ännu mer oroande kommer försöksverksamheten att avbrytas. Beträffande dessa mycket unga människor är det inte alltid fråga om en så påtaglig berusning att de blir tagna för fylleri och kommer in i statistiken. De påverkas emellertid, och det blir en allmän »förslumning» av de unga i skolorna. Jag vill upprepa att jag själv tar detta mycket allvarligt. Jag har i denna fråga ett dubbelt ansvar, dels som ledamot av en skolstyrelse där jag har tillfälle att på nära håll följa utvecklingen, dels som riksdagsledamot som varit med om att fatta beslut om denna försöksverksamhet. När beslutet fattades i riksdagen skrev utskottet mycket bestämt, att om det skulle visa sig att detta försök ledde till obehagliga konsekvenser skulle man kunna hemställa hos Kungl. Maj:t att det avbröts. Narkotikan har ju varit ett allmänt diskussionsämne under det gångna året och faran för skoleleverna har debatterats. Jag undrar hurudan opinionen skulle bli, om man började göra narkotika lättillgängligt för eleverna över hela landet. Vi kan inte stillatigande se på hur skolbarn på samhällets tillskyndan får en tillvänjning när det gäller alkoholbruk. Med detta ber jag att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Gävle har frågat mig om jag anser att en sänkning av diskontot skulle utgöra ett bidrag till strävan att skapa full sysselsättning. Ränteläget måste anpassas med hänsyn till många faktorer, som tillsammans avgör den ekonomiska politikens utformning. En räntesänkning vid olämplig tidpunkt, som inte samordnas med politiken i övrigt, kan sålunda försämra möjligheterna att på sikt upprätthålla den fulla sysselsättningen.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
Statsrådet sade därvid bl.a., att en av orsakerna till den rykteskampanj som enligt statsrådet skulle ha uppstått var herr Hedlunds och andras uttalanden, vilka skulle ha medfört oro för den svenska kronans värde och utlöst en kraftig kapitalutförsel. Räntehöjningen var alltså enligt herr Strängs mening ofrånkomlig. Jag skall inte nu gå in på den saken. Jag vill bara säga att statsrådet i sitt anförande i går lät förstå, att förtroendet för den svenska kronans värde åter upprättats och att det sålunda skulle vara troligt, att diskontot inom kort kunde sänkas. Jag tror inte att jag hörde fel; jag uppfattade i varje fall finansministern på det sättet. Nu uttalar jag den förhoppningen, att de myndigheter som svarar för denna sak skyndsamt vidtar en sänkning av diskontot. Den nuvarande höga räntan pressar hyrorna alltför hårt och är till nackdel för alla dem som av olika skäl tvingats låna pengar för sin verksamhet. Vi är väl alla överens om att en hög ränta inte stimurerar sysselsättningen, och att stimulera sysselsättningen måste för närvarande på grund av den alltför stora arbetslösheten anses vara en viktig uppgift. Jag måste också säga att det är litet märkligt, att man samtidigt som man släpper loss investeringsfonderna för att stimulera sysselsättningen höjer räntan, något som ju får en rakt motsatt effekt. Vi avvaktar alltså ett snabbt beslut om sänkning av diskontot i första hand till förutvarande nivå, 5 procent.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. När familjeskatteberedningen tillsattes i januari 1965, var vi nog många som hoppades, att beredningen skulle kunna presentera sitt förslag åtskilligt tidigare än vad som nu är fallet. Denna tidsutdräkt är ur många synpunkter beklaglig. Den hindrar en angelägen samordning av åtgärderna på det familjepolitiska området. Det senaste exemplet härpå har vi fått genom det förslag som den familjepolitiska kommittén lagt fram i fråga om stödet till barnfamiljerna. Tidsutdräkten har även den effekten, att de hinder, som för närvarande föreligger för gifta kvinnor när de skall söka sig ut på arbetsmarknaden, kommer att bestå. Jag tänker på den s.k. tröskeleffekten. Denna hindrar i stället för uppmuntrar kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden för att förverkliga sina anlag och göra en insats till gagn för samhället. Jag måste, herr talman, tyvärr säga att jag inte känner finansministern sär skilt väl. Men ytligt sett förefaller han vara stabilt gammaldags när det gäller sådant som rör familjebeskattningen och familjepolitiken. Alldeles uppenbart saknar också finansministern politisk vilja att driva denna fråga. Hade han haft denna vilja, tror jag att vi hade kunnat emotse ett förslag tidigare.

Herr talman! Finansministern lever som han lär. Nog tar han sig en ordentlig funderare alltid. Huruvida mitt uttryck »gammaldags stabil» skulle vara kritik eller komplimang, det beror på hur män ser det. Jag har ingenting emot att finansministern själv upplever det som en komplimang; jag syftade givetvis till att framföra en hovsam kritik. Frivillig särbeskattning har införts, men det löser inte problemet med tröskeleffekten. Det var den jag talade om, och det är finansministern väl medveten om. Att frågan är svår bestrider jag inte. Det finns dock anledning att erinra om att skatteberedningen inte höll på stort längre med sitt väldiga betänkande innan det presenterades. Att det inte skulle ha varit möjligt att något tidigare framlägga ett förslag inom detta rätt begränsade avsnitt verkar föga troligt. Det hade också varit möjligt att vidta vissa delåtgärder för att åstadkomma förbättringar. Jag tänker t.ex. på det dubbla ortsavdraget och de särskilda skatteskalorna för gifta. Sådana delåtgärder :hade legat inom möjligheternas gräns. Nu:har i stället utvecklingen gått åt fel håll, vilket jag beklagar.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han har för avsikt att vidta åtgärder i syfte att i förekommande fall förhindra att läkarutbildning vid sjukhus temporärt avbryts. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Det åligger i princip utbildningsmyndigheterna, främst universitetskanslersämbetet, att se till att. utbildningen vid universitet och högskolor löper friktionsfritt. Självfallet kan sådana situationer uppstå som omöjliggör för .vederbörande myndigheter: att anordna utbildning. Som exempel på en sådan situation kan nämnas arbetskonflikt som betingas av personalens förhandlingsrätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på: min fråga. När jag för några dagar sedan :'ställde den var det för att ett antal: medicine kandidater vid ett av våra sjukhus i Stockholm hotades av att få sin istudiegång avbruten på grund av konflikt mellan sjukhushuvudmannen och de undervisande läkarna. Jag avser älltså situationen vid Danderyds sjukhus. Naturligtvis skall jag inte på något vis gå in på denna konflikt, men jag anser att statsmakterna, som har ansvaret för läkarutbildningen, borde tillse. att studenterna inte kommer i i kläm vid en öppen konflikt. Nu ser det dess. bättre ut som om en sådan öppen konflikt skulle kunna undvikas. Jag hoppas eniellertid att statsrådet delar den uppfattningen, att tredje man även i ett fall som detta måste skyddas på det sätt som är. möjligt.

Herr talman! Herr Turesson har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser att det tekniska system som används vid intagning till universitets och högskolors spärrade linjer är tillfredsställande utprovat samt vilka åtgärder han ämnar: vidta för att förhindra att det missöde som nu inträffat vid dessa intagningar upprepas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Genom beslut den 12 maj 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt universitetskanslersämbetet att i samråd med statskontoret fastställa riktlinjer för det tekniska förfarandet vid en central antagning av studerande till vissa spärrade utbildningslinjer m.m. Sådan antagning har första gången ägt rum inför vårterminen 1968. Det tekniska system som använts för denna antagning har i och för sig visat sig tillfredsställande. Däremot har ett beklagligt manuellt fel inträffat. Enligt vad jag erfarit kommer ämbetet att vidta sådana åtgärder att en upprepning av felet förhindras.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag vill också göra det konstaterandet, att starten för det nya intagningssystemet knappast kunde varit sämre än det blivit i år. Det sägs att det beror på ett manuellt fel. Det är ju en vanlig omskrivning som förekommer på alla möjliga områden för vad som i ren klartext heter slarv. Det är naturligtvis utomordentligt allvarligt att ett sådant slarvfel inträffar, framför allt därför att universitetskanslersämbetet i skrivelser till de sökande meddelat att de är slutgiltigt antagna. Skall man kunna lita på en myndighet, får man väl anse att när ett så definitivt uttryck användes i en skrivelse, ämbetsverket borde ha haft en verkligt höggradig ambition att se till att utfästelsen blev infriad. Det skulle naturligtvis därför ha varit önskvärt att universitetskanslersämbetet verkligen hade ansträngt sig för att skaffa fram platser åt de ungdomar, som har sökt till medicinsk utbildning och fått besked om att de var slutgiltigt antagna men fem dagar efteråt fick återbud. När nu denna ambition inte har funnits hos universitetskanslersämbetet, får man väl i alla fall hoppas, att kanslersämbetet vid höstens intagning låter dessa ungdomar få förtur.
Herr talman! Som jag sade beklagar alla det som hänt. Kanslersämbetet har vad beträffar möjligheterna att reparera de skador som har skett gjort allt vad som har varit möjligt att göra. Jag kan meddela att i fråga om intagningen vid de psykologiska institutionerna, vilken utbildning för närvarande är spärrad, har det lyckats för ämbetet att ordna platser för jag tror så gott som samtliga av dem som först av misstag blev tilldelade platser. Däremot går det inte att ordna någon utbildning för dem som kom in vid de medicinska fakulteterna. Låt mig till slut, herr talman, också nämna, att sedan svaret skrevs har vi till Kungl. Maj:t fått in det skriftliga förslaget från kanslersämbetet om en central intagningsnämnd vid universitet och vissa högskolor för intagning av den typ det här är fråga om.

Herr Nordstrandh har frågat, om jag anser att hjälpmedelsoch lokalsituationen inom skolväsendet liksom tillgången på elevvårdspersonal och biträdeshjälp för närvarande är eller inom kort kan bli sådan, att det är försvarligt att nu aktualisera en minskning av den s.k. lärartätheten. Riktlinjerna för relationerna mellan antalet elever och antalet lärare i skolväsendet har fastställts med utgångspunkt i besluten om grundskolan år 1962 och om det gymnasiala stadiet år 1964. Strävandena från skolmyndigheternas sida är inriktade på att se till att dessa riktlinjer följs. Vad gäller grundskolan har redogörelser för utvecklingen lämnats i de tre senaste årens statsverkspropositioner. Jag vill framhålla, att avvägningen mellan olika resursinsatser och samspelet mellan dessa är en central fråga i vårt skolväsende, åt vilken en stor del av de snabbt växande insatserna för pedagogiskt utvecklingsarbete ägnas. Detta framgår bl.a. av vad jag redovisat i årets statsverksproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret men tycker nog, att statsrådet gick litet vid sidan om vad jag avsett med min fråga; han gjorde det kanske med full avsikt. Jag förutsätter emellertid, att herr Palme har läst Sö:s petita för 1968/69. Främst bland de rationaliseringsåtgärder på skolområdet, som Sö där pläderar för, förefaller vara en minskning av den s.k. lärartätheten, d. v. s. antalet lärare per elev. Talet därom återkommer gång på gång, och här är ämbetsverket tydligen ordentligt engagerat. Med de citat ur petitan, som jag här skulle kunna anföra, avser jag inte dem som sammanhänger med det redan fattade beslutet om grundskolan och gymnasiet och de konsekvenser som detta kan ha för en eventuell minskning av antalet lärare per elev. Jag åsyftar i stället de uttalanden som avser framtiden och hör ihop med ett tänkt radio TV-utnyttjande, programmerat undervisningsmaterial o. d. Sö framhåller sammanfattningsvis, att det minskade lärarbehovet generellt sammanhänger med att lärarrollen ändras från den informationsgivande till den handledande och stimulerande. Till formuleringarna i SöÖ:s petita kommer så generaldirektörens personliga och i offentliga sammanhang framförda åsikt, att lärarlönerna är den ekonomiskt tyngsta posten i budgeten och att man därför måste inrikta sig på att, för att använda det egna grundordet, bortrationalisera så många lärare som möjligt. Jag vill tala om för herr statsrådet, att dessa resonemang och strävanden oroar starkt, givetvis i första hand lärare och skolledare men även föräldrar och elever. Det som skall ersätta lärarna — dessa kan helt naturligt inte försvinna utan vidare, om man vill få ett hyggligt undervisningsresultat — finns inte. Var finns undervisningsmaterialet som förutsätts, de lämpliga lokalerna, de utprovade undervisningsmetoderna, assistentpersonalen, elevvårdarna av olika slag o. s. v.? Jag konstaterar med glädje, att statsrådet själv är utomordentligt försiktig i statsverkspropositionen, där det, för att ta ett exempel, bara talas om att »betydande förskjutningar mellan olika typer av resursinstanser, t.ex. lärare och hjälpmedel», kan ifrågakomma. Detta är klokt uttryckt.

Herr talman!

Någon har också sagt att det inte är särskilt stor skillnad på en skolklass nu och i antiken. Vad det här är fråga om — vilket vi kraftigt har understrukit i statsverkspropositionen är det pedagogiska utvecklingsarbetet, liksom lärarnas fortbildning och liknande, inom ramen för våra ekonomiska resurser. Så som jag har fattat saken är det inte skolöverstyrelsens avsikt att anställa någon jakt på lärare i rationaliseringssyfte utan i stället att finna möjligheter att öka lärarkårens kvalifikationer ytterligare för att därmed kunna utnyttja denna dyrbara resurs bättre. Och vi kan väl vara ense om att det är en dyrbar resurs som vi bör utnyttja på bästa sätt inom skolväsendet. Det står också i statsverkspropositionen att »undervisning och utbildning inrymmer kvaliteter, som aldrig kan förmedlas helt tillfredsställande på annat sätt än genom omedelbar och direkt kontakt mellan. lärare och elev», och att utvecklingsarbetet på läromedelsområdet »har till syfte att sätta allt bättre redskap i lärarens och elevens händer — — —.» Därmed kan undervisningssituationen förbättras. : 4 Vi har möjligheter att hushålla med våra dyrbara lärarresurser och därigenom skapa ett bättre utbildningsväsende. Så har jag i varje fall fattat intentionerna, och sådana är även mina egna intentioner. Vad sedan lärartätheten beträffar — och nu hoppas jag att herr Nordstrandh inte missuppfattar mig — hade jag i november förra året tillfälle att på en konferens i Wien diskutera den saken med mina kolleger, d. v. s. alla europeiska undervisningsministrar. Och de var nära nog skakade över hur långt vi här i Sverige har kommit när det gäller antalet elever per lärare, att lärartätheten med andra ord är så oerhört mycket större i vårt land än i det stora flertalet europeiska länder... Men missuppfatta inte detta, herr Nordstrandh, och tro att vi vill skapa samma situation som man har i andra europeiska länder. Jag tror att lärartätheten hos oss kan vara en förklaring till att den svenska pedagogiken i stort sett fungerar så bra som den gör. Jag tror inte att ett lågt elevantal i en klass nödvändigtvis är en kungsväg till effektivare utbildning, men ett alltför stort elevantal är givetvis ett hinder för en god utbildning. Jag talar här hela tiden om genomsnittliga elevantal. Och den uppfattningen strider inte alls mot vår strävan att variera klassernas storlek från stora klasser i vissa fall till mycket små handledda grupper i andra fall.
Herr talman! Jag kan i nästan det mesta vara ense med utbildningsministern. Det är bara det, att han går händelserna i förväg. Vi har nämligen inte och "kommer troligen inte inom överskådlig tid att få de redskap: av olika slag — jag skall inte här räkna upp dem igen — som herr: Palme talade om. En av orsakerna till. att vi i vårt land har ett så gott utbildningsväsen — att vi har det vill jag gärna medge, även om jag många gånger kritiserar det — tror jag är att vi har tillgång till så många effektiva lärare. Vad som egentligen var avsikten med min lilla fråga var — och det vill jag säga utan att på något sätt vara förmäten — att jag ville råda utbildningsministern att se till att det också i fortsättningen kommer att finnas sådana. Det rådande talet om att avsevärt mins ka antalet lärare per elev måste åtminstone för närvarande tonas ned i SÖ-petita och i andra sammanhang. Det: finns inte, herr Palme, förutsättningar för sådana åtgärder nu och torde inte heller komma att finnas inom den närmast överskådbara tiden. Detta tal sprider oro och falska förhoppningar om att kunna spara in betydande: pengar. Och framför allt, herr statsråd, får undervisningsväsendet inte bli en statsbudgetens sparbössa utan att hänsyn tas till den nuvarande effektiviteten i undervisning och fostran, som vi väl alla är överens om att värna. Dessutom — och det är ett annat problem i detta sammanhang — flyttas kostnaderna för de aktuella hjälpmedlen över på kommunerna. Det har sina risker att centralt fatta beslut, som bygger på att kommunerna skall ersätta vad som därigenom sparas in. Detta måste väl ändå föregås av någon form. av Överenskommelse med kommunerna, vilka svarar för de lärarersättande insatserna. Jag. vill dock understryka, att huvudsaken är, att vi bör tona ned talet om minskad lärartäthet. På längre sikt tror jag att vi kommer att få en avsevärt minskad lärartäthet i vårt land, men det är icke möjligt i dag och inte i morgon heller.
Herr: talman! Till det allra senaste vill jag säga att vi ju har det s.k. Finnskoga-Dalby-bemyndigandet, som innebär att de pengar som sparas in genom : minskad lärartäthet i stället kan användas för hjälpmedel. Vidare överväger ::vi möjligheten att förändra bidragsbestämmelserna : för kommunerna för att ge dessa större frihet att avväga sin resursinsats. Jag vill. säga till herr Nordstrandh att 'det: inte är fråga om att vi plötsligt skule. göra väldiga inbesparingar av lärare. Det är självklart. Samtidigt är det dock så, att utbildningsväsendet i dag är en gigantisk apparat. Jag har tidigare haft tillfälle att erinra om att kostnaderna för denna huvudtitel i år i oförändrat penningvärde är lika stora som hela statsbudgeten mitt under det senaste världskriget, och då hade vi ändå alla beredskapskostnader. Detta ger en bild av vilka ofantliga resurser som nu tas i anspråk på detta område. Vi måste därför driva ett rationaliseringsarbete för att över huvud taget klara av uppgiften. Kan man genom några metoder hushålla med den dyrbara lärararbetskraften är det naturligtvis bra. Men det är inte i dagens läge fråga om att åstadkomma några väldiga och dramatiska resultat. Man skall dock i det pedagogiska utvecklingsarbetet pröva metoder för att se, om vi genom tekniska hjälpmedel kan ersätta en del av lärarens arbetsinsats, så att vi kan använda läraren för me: ra kvalificerade uppgifter. Detta måste vi vara överens om. Vidare är jag också, herr Nordstrandh, helt medveten om att verkligheten kan släpa efter viljeinriktningen. Jag hade t.ex. nyss en intressant diskussion i första kammaren med herr Nordstrandhs partikollega herr Lidgard om möjligheterna att erhålla statsbidrag för mörkläggningsgardiner. Det kan självfallet finnas brister av olika slag. Så är det i allt reformarbete. Men att verkligheten är trög bör icke avhålla oss från en i varje fall någorlunda verklighetsanpassad = viljeinriktning i arbetet.
Herr talman! Jag skall, herr Palme, be att å deras vägnar som arbetar :i skolan få tacka så hjärtligt för den fina budgeten för skoländamål. Jag hoppas, att skolbudgeten kommer att bli likadan i fortsättningen. Men låt mig helt kort ge en sista replik till statsrådet. Herr Palme drog upp det lilla Finnskoga-Dalby-projektet, som jag också har någon kunskap om. Det kan dock inte vara signifikativt för hur man skall ordna arrangemangen på längre sikt. Man får statspengar ungefär som om man hade normala klasser och normalt antal lärare. Det som blir över i pengar, när man minskar lärarantalet, får man använda till hjälpmedel, assistenter och liknande. Det är ett intressant experiment, men vi vet ingenting om vad det kan lägga grunden till. Det är möjligt, att det kan leda till en minskad lärartäthet i framtiden, men det är inte säkert. Något argument för att vi inte skall tona ned talet om minskad lärartäthet är det alltså ej.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat, om jag avser att föreslå sådan ändring i vägtrafikförordningen att den i avseende på »framförande av sparkstötting» kommer att överensstämma med det av Nordisk vägtrafikkommitté år 1966 framlagda förslaget till enhetliga nordiska trafikregler och hur snart detta i så fall kan väntas ske. Enligt våra nuvarande regler skall sparkstötting liksom de flesta andra fordon föras till höger på vägen. Detta blir huvudregeln också enligt förslaget från Nordisk vägtrafikkommitté. Visserligen föreslås i den bestämmelse som fru Thunvall nämner, att förare av sparkstötting skall anses som gående vid till lämpning av trafikreglerna. Men enligt 26 § 1 mom. i förslaget skall sparkstöttingsföraren, i motsats till den gående, företrädesvis använda vägens högra sida. Endast om det inte går att komma fram med sparkstötting på annan del av vägen får gångbana användas. Nordisk vägtrafikkommitté har nyligen börjat granska de yttranden över förslaget som inkommit efter remiss i de olika länderna. Innan vi vet resultatet av det arbetet anser jag det inte lämpligt att uttala någon mening om kommande ställningstaganden till den närmare utformningen av de olika regler som behandlas i förslaget. Kommittén beräknar att bli färdig med arbetet under hösten 1968.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Det är inte första gången jag får ett negativt svar på en fråga i detta ämne — det har jag fått förut när jag aktualiserat ärendet i motioner och på annat sätt. Men jag hade väntat mig ett mera positivt svar denna gång efter att ha läst det förslag, som Nordisk vägtrafikkommitté lagt fram och som går ut på att sparkstötting skall framföras på samma sida av vägen som den där man skall gå. Det står faktiskt så i tillämpningsföreskrifterna, och det stämmer också väl överens med den allmänna opinionen bland sparkåkare. En sparkstötting är absolut inte ett fordon i dag. Sparkstöttingen kunde kanske jämföras med de fordon som fanns när jag var barn — och på den tiden var tydligen även de, som nu haft med denna fråga att skaffa, i barnaåldern. Men i dag är sparkstöttingen avgjort inte ett fordon, och detta har tydligen flertalet sparkåkare insett. De har efter trafikomläggningen låtit sparkstöttingen stanna på den sida där den skulle vara förut. Jag möter i dag fler sparkåkare — eller kanske jag skall säga sparkskjutare — än jag kör om när jag är ute och åker bil. Och detta är bättre för mig som bilist. Det är att underskatta vägmyndigheternas påpassliga sandningsberedskap, herr statsråd, när man påstår att en sparkstötting kan köras. Den kan skjutas — eller användas som käpp, som signaturen Bertila bevisade i Aftonbladet i söndags! Sandningsberedskapen är effektiv i dag, det vill jag understryka, eftersom jag haft anledning påtala förhållandena i fråga om sandningsberedskapen för flera år sedan. Utvecklingen därvidlag har alltså gått framåt. Stadgandet i 26 § 1 mom. i förslaget från nordisk vägtrafikkommitté, som åberopas i svaret, måste tydligen omprövas. Den delen hade förbigått mig då jag, som framgår av frågan, studerade förslaget till tillämpningsföreskrifter. På en bit av vägen kan man kanske använda högra sidan, men litet längre fram går inte detta. Skall sparkförare gå i sicksack på vägen, herr statsråd, så blir jag ännu oroligare för deras liv. De som begagnar sparkstötting i dag är äldre människor och små barn, ofta i sällskap med sina föräldrar. Jag skall sluta med att anföra ett exempel, som faktiskt inte är uppdiktat av mig. Pär, 52/2 år, skulle följa sin far till posten och fick veta att han skulle vara på vägens högra sida med sin spark, ty han förde fordon. Pappa gick på vänstra sidan. Det var det dummaste jag hört, sade Pär. Jag kan ju inte köra fort med sparken. Det gick bättre med skidor häromdagen, och då skulle jag vara på samma sida som Du. Pär är en förståndig ung man, men säg mig — hur kan en femåring tänkas reagera om han hör en bil komma bakom sig och han har pappa gående på andra sidan vägen? Herr talman! Jag hade anledning hop pas att en ändring skulle ske i samband med trafikomläggningen, men ber nu att statsrådet allvarligt prövar frågan, innan den kommer upp till behandling i kommittén härnäst.
Herr talman! Vad jag redovisat i mitt svar är den handläggning av dessa frågor som för närvarande pågår med anledning av den nordiska vägtrafikkommitténs förslag. Dess förslag har varit ute på remiss. Jag kan gott säga till fru Thunvall, om det kan kännas som ett stöd, att jag för min del känner stor förståelse för synpunkten att det kanske ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle vara riktigare att föra fram sparkstöttingen på vägens vänstra sida. Jag vet dessutom att detta är en fråga av särskilt intresse för de norra delarna av landet. Nu är det emellertid så, att vi strävar efter gemensamma trafikregler för hela Norden. Den fortsatta handläggningen av dessa frågor med anledning av förslaget får avgöra i vilken mån det blir möjligt för oss att såväl få gemensamma regler som att få de av fru Thunvall framförda önskemålen tillgodosedda.
Herr talman! Jag tackar för det positiva i herr statsrådets senaste yttrande. Jag hoppas att herr statsrådet använder allt sitt inflytande för att påverka kommittén vid utformningen av bestämmelserna. Den pågående utvecklingen är faktiskt oroande. Som en yttersta åtgärd kanske vi kunde be ledamöterna i kommittén att komma upp och åka spark efter några av vägarna. Jag tror att jag då skulle kunna ta upp tävlingen och gå på vänstra sidan, men jag åker absolut inte ' spark på den högra sidan, ty jag vill ha livet kvar.

Herr talman! Årets statsverksproposition, som ligger till grund för remissdebatten, ger inte intryck av några nya djärva mål. Det blir inga nya himlar och ingen ny jord; för människorna återspeglar statsverkspropositionen ett något bistrare klimat. I det konjukturläge vi nu har med stigande arbetslöshet är det självklart att regeringen måste ägna trygghetsfrågorna och sysselsättningsfrågorna ökad uppmärksamhet. Det skulle vara en stor försummelse av en regering, om den i ett sådant läge inte föreslog åtgärder som är ägnade att skapa en tryggare tillvaro för arbetslöshetsdrabbade människor och deras familjer. Att handla annorlunda vore självfallet helt oansvarigt. Trots de sysselsättningsskapande åtgärder och den ekonomiska förstärkning i kampen mot arbetslösheten som regeringen föreslår i årets statsverksproposition har jag en känsla av; att många människor i vårt land aldrig känt så stor otrygghet då det gäller arbete och inkomst som just nu. Kostnadsutvecklingen och inflationen har gjort att levnadskostnaderna stigit ganska kraftigt under senare år. Mot denna bakgrund måste det vara något av en ödesstund för de människor som nu plötsligt ställs utan arbete och inkomst. Personligen kan jag uppleva detta problem på nära håll, eftersom min hemkommun ingalunda har förskonats från friställning och permittering av arbetare på grund av rationalisering inom industrin. Jag ställer mig frågan om det företag det gäller verkligen har ansträngt sig för att kunna behålla arbetskraften och lönevägen kompensera arbetarna för den olägenhet som exempelvis en ändring i skiftgången kan innebära. I dessa dagar har dessutom Ljusdal fått det dystra beskedet om nedläggande av industriföretag som kommer att friställa inemot ett hundratal människor. Man får verkligen hoppas att våra lokaliseringsmyndigheter skall kunna skapa nya industriprojekt inom här berörda områden. Med detta konstaterande skall jag, herr talman, lämna detta avsnitt och övergå till ett annat ämne. I trontalet vid öppnandet av årets riksdag fick vi bl.a. veta att regeringen nu skall satsa på glesbygden och de människor som där bygger och bor. I första omgången gladde ett sådant budskap självfallet många, särskilt bland de människor som är berörda av dessa problem. När vi nu har tillfälle att studera det materiella innehållet i statsverkspropositionen dämpas emellertid den första glädjen i någon mån. Den första besvikelsen kommer redan vid genomläsningen av elfte huvudtiteln. Där föreslås åtgärder som inte verkar särskilt övertygande. Inrikesministern hänvisar till en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli. Den arbetsgruppen konstaterar, att den inte funnit några generella medel för att lösa glesbygdsproblemen och uttalar att kommunerna måste spela en central roll, när det gäller att komma till rätta med följderna av den pågående anpassningsprocessen. Men om kommunernas agerande är huvudalternativet vid lösningen av glesbygdsproblemen — en mening som inrikesministern ställer sig bakom — behöver det väl knappast framhållas och pålysas i ett trontal, eftersom kommunerna ändå bör ha och har denna reella möjlighet. En väsentlig fråga är emellertid, huruvida inrikesministern inte bara är beredd att uppmana kommunerna till aktiva insatser på detta område utan också är beredd att ekonomiskt stödja kommunerna för sådana insatser. Efter att ha läst arbetsgruppens förslag rakt igenom såsom det är redovisat i elfte huvudtiteln, har jag funnit att det inte är några märkvärdiga stödåtgärder som kommer att vidtagas i fråga om glesbygdskommunerna. Jag konstaterar först och främst, att man föreslår inrättandet av två konsulenttjänster vid socialstyrelsen. Dessa befattningshavare skall vid besök ute i kommunerna informera om möjligheterna att lösa olika sociala problem och biträda vid utredning av aktualiserade frågor. Hur tror inrikesministern att två konsulenter skall kunna hinna med alla uppgifter på detta stora arbetsfält, som rymmer så oändligt många problem? För att öka sysselsättningsmöjligheterna i glesbygderna har arbetsgruppen och följaktligen också inrikesministern tänkt sig någon form av hemarbete, en verksamhet som skall stimuleras av bl.a. företagareoch hemslöjdsföreningar. Ja, herr talman, detta låter ju hemkärt och trevligt, men man måste fråga sig om det är en återgång till självhushållningen i glesbygderna som därmed avses. Tänker inrikesministern med sådana åtgärder väcka bysmeden, byskräddaren och byskomakaren till liv, och skall husmödrarna åter sätta fart på spinnrock och hemstickningsmaskin? Är det ett realistisk och konkurrenskraftigt alternativ att erbjuda glesbygdens människor i våra dagar? Helt övertygad därom förefaller inte inrikesministern vara. Han har nämligen stuckit in en brasklapp och uttryckt meningen att förutsättningarna för hela denna verksamhet bör bli bättre, när konjunkturerna vänder uppåt igen. Vidare avser inrikesministern att hjälpa människorna att flytta från glesbygden in till tätorterna. Det bör han självfallet göra i sin egenskap av bostadsminister, eftersom bostadsmyndigheterna — sannolikt med regeringens gillande motarbetar bostadsbyggandet i glesbygder. Så långt sträcker sig inte generositeten i valfrihetens samhälle, att den som så önskar kan få lån för att bygga sig en bostad i den bygd där han har fast arbete och där han helst vill bo. Jag har ett ganska färskt exempel på ett sådant byggnadsärende, som har vandrat ända upp till bostadsstyrelsen. Det har blivit avslag hela vägen, trots att ärendet rör en bygd där domänverket — alltså staten själv äger så gott som all jord och skog och där staten har investerat betydande belopp i vägar och bostäder. Dessutom har bygden en fast arbetarstam, till vilken denne lånesökande hörde. Men i hans fall kunde bostadslån inte beviljas därför att fastigheten skulle få dåligt kreditvärde. Så svagt förtroende har alltså statliga myndigheter för staten själv! Nej, herr talman, om regeringen vill göra något mer än bara vidta skenbara stödåtgärder i en glesbygd, bör den satsa på bostäder, vägar och kommunikationer, ty i annat fall blir allt tal om samhällelig service bara tomma ord och får ingen praktisk och långsiktigt betydelse. Själv tror jag alltså att det är riktigare att härvidlag gå in för åtgärder ägnade att effektivisera samhällets stöd åt glesbygdsbefolkningen än att bygga på hemslöjds föreningarnas insatser eller lita till inrättandet av konsulenttjänster. Inrikesministern hänvisar också till KSA-utredningens förslag om ekonomiskt stöd till äldre arbetslösa och lovar att inom kort framlägga en proposition i ärendet för riksdagen. Jag hälsar det förslaget med tillfredsställelse, eftersom jag tror att det kommer att få betydelse för glesbygdskommunerna och deras invånare. Jag hoppas också att detta ekonomiska stöd kommer att utgå till alla de mindre jordbrukare, som genom jordbruksrationaliseringen blivit friställda. Även dessa representerar en grupp människor i dagens samhälle för vilka omställningsprocessen har fått och får svåra återverkningar. I det långa loppet hade samhället säkerligen vunnit mera på att inte dra in stödet till det mindre jordbruket. Verkningarna av detta beslut har emellertid redan börjat visa sig, och utvecklingen torde inte gå att hejda. Samhället måste nu ta konsekvenserna härav och försöka övertyga människorna både i staden och på landet, i dag och i framtiden, om, att den högsta klokskapen har styrt och alltjämt styr jordbrukspolitiken i Sverige. Jag skall nu, herr talman, ta upp en annan fråga som inte har med glesbygden eller arbetsmarknaden att göra men som ändå har sin speciella marknad. Jag syftar här på den snabbt växande flod av pornografisk litteratur som i dag väller ut över vårt land. Denna litteratur har till och med marknadsförts utomlands. Där liksom i vårt land har den väckt en sådan avsky, att tidningarna förra året kunde berätta att Konungen fått mottaga allvarliga protester från dessa länder. Vår egen justitieminister har visserligen på senare tid gjort ett försök att städa upp i den rika floran av ogräs 1 vår litteratur, men försöket har varit vagt och visat att han verkligen är både tolerant och tålmodig på denna punkt. Om vår kulturnivå måste sänkas genom skriverier av detta slag, är det då också nödvändigt att de miljonbelopp som är i omsättning hamnar i privatpersoners fickor? Samhället bär kostnaden för den allt högre bildningsnivå som vår skolundervisning syftar till och som ger varje individ ett grundläggande mått av hyfsning och respekt för människovärdet. Om samhället är berett att ta ansvaret för de skadliga följder som sådana skriverier kan medföra, framför allt för ungdomen, och som yttrar sig i en alltmer förråad umgängeston, är det då också nödvändigt att låta privatpersoner håva in miljoner på denna hantering? Nej, herr talman, den bör inte få vara ett privatgeschäft. Om finansministern, med sin uppslagsrikedom i fråga om att fånga in skatteobjekt även på detta område kan komma på något sätt att öka inkomsterna till statskassan, lovar jag att ge honom mitt fulla stöd. Jag tycker nämligen att finansminstern skall ta vara på denna möjlighet till inkomstförstärkning. Jag har låtit riksdagens upplysningstjänst göra en liten undersökning beträffande denna rika flora av pornografisk litteratur. Man har kommit fram till att antalet sextidskrifter torde uppgå till 50 periodiska och 100—150 icke periodiska; antalet växer undan för undan. Enbart ett av de privata företagen i denna bransch torde trycka en upplaga på inemot 300000 exemplar i månaden. Den årliga bruttointäkten kan för detta företag beräknas till lägst 20 miljoner kronor. Därtill kommer andra kända och okända utgivare av alster vilkas upplaga inte går att beräkna. Totalt torde, herr talman, den årliga omsättningen på detta område röra sig om 100 miljoner kronor, men den siffran växer säkerligen. Jag skall, som sagt, inte protestera om finansministern för statskassans räkning försöker lägga beslag på dessa miljoner, eftersom det är samhället som får bära kostnaderna för den negativa inverkan som denna litteratur kan ha.

Herr talman! Många missag och fel som begås beror på att vi arbetar med för snäva perspektiv. Vi accepterar åtgärder — eller brist på åtgärder — utan att bry oss om, eller i varje fall utan att bry oss med, vilka konsekvenser de kan få i ett större sammanhang. Våra vinstoch förlusträkningar är, i den mån de över huvud taget upprättas, ofta utformade och avgränsade på sådant sätt att de inte alls ger besked om vad som är verklig vinst och förlust. " Att ge exempel på detta är lätt. Ett exempel är samhället som försummar att rena sitt avloppsvatten och på så sätt förstör vattendrag — recipienten, som det heter så fint på känslolöst teknikerspråk —; fritidsvärden spolieras för samhällets egna invånare, jordbrukarna får bekymmer med att vattna djuren, fisket förstörs. Industrin, som bolmar ut skadlig rök, är ett annat exempel: kringboende får obehag, material i byggnader angrips, skogar och odlingar skadas. Ett tredje exempel kan ges av nyanläggningar eller nedläggningar av företag, som kalkyleras utan att man tar hänsyn till samhällets kostnader i form av investeringar som måste göras vid starten eller av kapitalförluster som måste noteras vid avveckling. Exemplen skulle vara lätta att mångfaldiga, alltifrån ganska bagatellartade till högst allvarliga. Man kan bara förvåna sig över att det dröjt så länge innan vi börjat komma fram till ett riktigare synsätt. För miljöskadornas del kan man kanske hänvisa till att naturen ofta har god motståndskraft. I vårt land har först på senare år påfrestningarna blivit naturen övermäktiga så att skadorna börjat visa sig på bred front. Någonting liknande gäller en del av de andra skadorna. Först i det ekonomiskt ansträngda och ömtåliga läge där vi nu befinner oss blir de riktigt kännbara. Söker vi förklaringen till missgreppen, så blir resultatet ungefär så här: Okunnighet är väl skuld till det:-mesta. Det är t.ex. fallet när tekniker saknar de. biokemiska kunskaper :som behövs för att man skall kunna bedöma :konsekvenserna av ingrepp i naturen. Egna vinsteller besparingssyften på andras bekostnad är naturligtvis ibland förklaringen till. sådana här aktiviteter eller försummelser, som för den enskilda kommunen eller: det enskilda företaget kan. vara lönsamma men som i det större sammanhanget innebär en förlust: Herr talman! Detta filosoferande, som jag tillåtit mig, är inte bara ett utslag av riksdagsmännens rätt att under remissdebatten tala om vad som helst. Jag anser ait problemet med de vilseledande vinstoch förlusträkningarna — de alltför trånga perspektiven — också existerar i budgetsamanhang, och i så fall kan en tredje orsak till felsynen noteras — den politiska taktiken. Jag skall också här ta några exempel. I årets budget föreslås ytterligare 200 miljoner kronor för att öka aktiekapitalet i investeringsbanken. I och för sig kan det ge intryck av att näringslivet får ökade möjligheter att låna. Men om man bara tänker efter en smula, förstår man att så inte är fallet. Så länge staten täcker budgetunderskott med upplåning, såsom fallet är under innevarande budgetår och såsom fallet kommer att bli under det kommande budgetåret, så länge är det — sett i ett större sammanhang — alldeles fel att tala om investeringsbankens pengar som ett nettotillskott på lånemarknaden. Om staten inte för investeringsbankens räkning hade lånat upp detta budgetår 500 miljoner kronor och nästa budgetår 200 miljoner, så hade dessa 700 miljoner kronor stått till andra intressenters förfogande på den allmänna lånemarknaden. Nu finns de inte där. Det konstaterandet blir underlag för omdömet att arangemanget med investeringsbanken inte är till någon nytta utan en helt onödig sak. Det är inte svårt att finna exempel på statliga aktiviteter, som, insatta i det större sammanhanget, inte bara — som investeringsbanken — varit onödiga, utan varit direkt förlustbringande för samhället. Ett exempel på detta är beslutet att i statlig regi bygga ut lättbetongproduktionen här i landet. Samtidigt som skattebetalarna fått satsa sina pengar för en sådan utbyggnad, har arbetare i etablerade lättbetongindustrier måst friställas därför att produktionen i landet blivit för stor. Samhällsekonomiskt kan detta inte vara riktigt. Samma bristande hänsyn till andra parter visar förslaget att i statlig regi klara mer än hittills av det statliga trycket. Tryckeribranschen har redan nu en klar överkapacitet. Vad staten kan komma att bygga ut av ny tryckerikapacitet medför ännu lägre utnyttjande på annat håll och alltså förluster. Från lokaliseringspolitiken — i och för sig så riktig — kan man också hämta exempel på att ett stöd på ett håll inneburit väsentliga bekymmer på ett annat håll. Det kan i dagens läge finnas risker för att man inte löser syselsättningssvårigheter utan bara flyttar dem. I värsta fall kan den enes bröd bli den andres död. Det är mycket viktigt inte bara att de instanser, som tar ställning till lokaliseringsstöd, anser det klarlagt, att det nya projektet kan resultera i rationell produktion, utan också att denna ökning av produktionen verkligen kan finna avsättning utan att tidigare producenter utsätts för övermäktiga svårigheter. En av de angelägnaste uppgifterna i vårt land är att komma till rätta med de misstag och fel som vi gjort oss skyldiga till genom alltför snäva perspektiv på vad som är verklig vinst och förlust. Om det är rätt att orsakerna till misstagen varit och är okunnighet, ekonomisk egoism och politisk taktik, så skulle en förbättring kunna komma till stånd genom bättre expertis, mera ändamålsenliga bestämmelser och mindre partitaktik. Som mantalsskriven i fyrstadskretsen har jag i ett par tidigare remissdebatter begagnat tillfället att säga några ord om de speciella förhållandena på oppositionssidan nere i Skåne. Jag tillåter mig att göra detsamma i år — och då efter de tankelinjer som jag just har följt. Generalstaberna inom vart och ett av oppositionspartiena uttalar mer eller mindre öppet att deras mål är att det egna partiet skall bli det största oppositionspartiet. I praktiken innebär detta försök att på de andra borgerliga partiernas bekostnad öka sina egna kadrer. Lika litet som investeringsbanken ger några nya pengar ger en sådan omflyttning av borgerliga röster något tillskott till oppositionen. Den begränsade målsättningen blir ett hinder för den egentliga uppgiften att vinna över socialdemokratiska röster till oppositionen. Genom att rösta med samlingslistor har en överväldigande majoritet av oppositionens väljare i fyrstadskretsen markerat, att de målsättningar, som vart och ett av oppositionspartierna har, ter sig för snäva. Drygt 60 000 väljare markerade det med sina röster i riksdagsmannavalet 1964. I kommunalvalet 1966 hade antalet av dem, som röstade på samlingslistorna, stigit till över 100 000. Det svarar mot 90 procent av oppositionens röster. De listor för mittensamverkan och den rena partilista som fanns fick dela resterande 10 procent. Att den samlade oppositionen, förmodligen just tack vare samlingen, genom de båda valen pressat ned den socialdemokratiska överlägsenheten i valkretsen från 36 000 röster år 1962 till 8 000 röster år 1966, hör till bilden. Om valet hade gällt andra kammaren, hade oppositionen vunnit ett nytt mandat. Oppositionsväljarna i fyrstadskretsen är inte ensamma om att önska mindre snäva målsättningar. Ett besked om detta är uppslutningen från hela landet kring organisationen »Samling för framsteg», SFF, som dels har medlemmar från de tre borgerliga partierna, dels sådana medlemmar som är allmänt borgerliga utan att vilja enrollera sig i något av partierna. Det finns anledning tro att både valresultaten i Skåne och aktiviteten inom SFF bidragit till att de öppna stridigheterna inom oppositionspartierna har minskat påtagligt under de senaste åren. Borgfreden har i stort sett kunnat hållas. Men ju större reella chanser oppositionen har att verkligen nå sitt mål, desto viktigare är det att mål och metoder bestäms rätt. Borgfreden — d. v. s. att man avhåller sig från att vända vapnen emot varandra — kan då inte längre vara en tillräcklig målsättning. I ett läge där mycket talar för att oppositionen om åtta månader får vara beredd att ta över regeringsansvaret måste anspråken ställas högre. I långt större utsträckning än tidigare måste ett gemensamt agerande komma till stånd. När det kravet förs fram, får man av talesmännen för de gamla, bekvämt vanda förhållandena höra invändningen, att det finns väljare inom oppositionen som absolut inte önskar samröre med de andra partierna. Det finns många inom mittenpartierna som misstror högern, heter det. Och en del högerfolk kvitterar med att mena att högern inte skulle må bra av att komma i närmare samarbete med mittenpartierna. Visst finns det sådana väljare. Att de finns kan bero på felaktig information om de andra partierna, på eftersläpande attityder, på personligt hårt bundna intressen. Men på partiledningar som har skyldighet att se framåt bör man kunna ställa kravet, att de inte låter förekomsten av sådana väljare bli en förevändning för att också partiernas ledning skall bevara en trång målsättning. Nej, partiledningarna bör kunna visa den politiska viljan att förvandla borgfreden till en aktiv samverkan. En sådan samverkan behövs för att övertyga marginalväljarna, att oppositionen är regeringsduglig. Och den övertygelsen behövs i sin tur för att: oppositionen skall kunna nå sitt verkliga mål, regeringsställningen, som .skäll ge möjlighet att föra den bättre politik som. oppositionspartierna tror sig kunna utforma.

Herr talman! Den fråga som är den centrala för oss nu och som kommer att vara det under innevarande år är sysselsättningsfrågan, arbetslöshetsfrågan, frågan om den omedelbara arbetslöshet som existerar i dag; om den yvtterligare ökade arbetslöshet som vi inom vissa industribranscher "och inom vissa landsändar har att emotse under det innevarande året. Den frågan intresserar folk mer än något annat, och det gäller för oss, om vi i ett demokratiskt samhälle skall ha respekt med oss, att från olika partiers sida kunna lösa de problem som människorna har framför sig. Det fordras en långsiktig och medveten politik för att uppnå ökad och stabiliserad sysselsättning samt möjlighet till förbättrade reallöner. Vi har från ett av de två mittenpartiernas sida, dock inte från båda tillsammans, fått ett mycket löst program, som innebär att man i praåktiken har skjutit hela frågan ifrån sig, ställt upp vissa önskemål och sedan sagt: Detta kan vi inte lösa, utan det skall en grupp parlamentariker lösa åt oss. Mån har inga riktlinjer att anvisa från det hållet. Man vill gå till väljarna och säga: Vi skall lösa era bekymmer genom en statlig utredning; men hur det skall gå till vet vi ingenting om. De svårigheter vi har i samhället beror på att den liberala borgerliga:ekonomin, marknadsekonomin, . :som. den kallas, inte fungerar vare sig internationellt eller inom våra egna” gränser. Under sådana förhållanden finns det inget annat att göra än att låta samhället mer och mer träda in och korrigera de missförhållanden som uppstår. Man säger att det skall vara möjligt med en mera långsiktig politik. Förut har man sagt att det skulle kunna ske genom en rundabordskonferens. Nu går man in för en statlig utredning och långsiktsbudget. Jag tror inte det är riktigt. Ingen i denna sal och förmodligen inte heller någon annanstans på detta jordklot kan förutse hur utvecklingen går framåt i världen på längre sikt. Vi kan möjligen med hjälp av bedömningar av inströmmande order i industrin gissa oss till vilken sysselsättning industrin kommer att ha under det närmaste halvåret ungefär. Så mycket längre sträcker sig inte möjligheterna till en korrekt konjunkturbedömning. Att säga något om utsikterna härefter innebär ren tippning, där optimism kan blandas med pessimism. Det har inte mycket med faktaunderlag att göra. Vad vi i stället får göra är att försöka få grepp över utvecklingen. Utvecklingen går inte, som man tror på borgerligt liberalt håll, av sig själv i rätta banor och skapar sysselsättning, trygghet och framåtskridande. Det fordras en medveten politik där vi alla går in för att lösa våra gemensamma problem. Det gäller just fullare sysselsättning, förbättrade reallöner liksom bättre sociala förhållanden på basis av det produktionsresultat som uppnås. Företagen är emellertid inte i stånd att föra en medveten politik, och de visar ju nu med sina avskedanden att de inte kan klara av situationen. Om man vill försvara dem kan man säga att de inte kan rå för det, och i många fall är det riktigt att de inte kan hjälpa det. Men detta visar ju att någon annan måste ingripa. Vi kan alltså inte som herr Wedén och andra inom folkpartiet och centerpartiet hoppas på att företagen skall lösa problemen åt oss och att vi därför ingenting behöver göra själva. Vi kan inte heller lita på ett parti. som centerpartiet som självt är direkt verksamt inom näringslivet med egna företag i anslut ning till sina ekonomiska organisationer. De driver företag, rationaliserar, bygger nytt men samtidigt avskedas mera folk än vad som kan nyanställas. Det gäller skogsindustrin, smörtillverkningen i mejerierna, slakterierna 'och stärkelsefabrikerna. Ingen har på den svenska landsbygden i så hög grad medverkat till företagsnedläggningar som just centerpartiet genom dess ekonomiska organisationer. Man begär en l1evande landsbygd samtidigt som man själv tar död på den. I varje fall förmår man inte att klara uppgifterna på egen hand, det är det minsta man kan säga. De kan också svara att de är tvungna att handla som de gör, men även de måste förlita sig på någon annan än sig själva och vem då? Jo, det måste vara vi alla, samhället. Då får vi inte heller vara så rädda att bryta med de ideologier som finns kvar från 1700 talet och 1800-talet och som låser oss vid vissa mönster och kvickt får tidningarna att ta fram sina stämplar och stämpeldynor och varna för fula ord. Den politiska debatten ligger årtionden efter med tanke på de ekonomiska krav som kan ställlas på samhället och samhällsplaneringens utveckling här i landet. Den politiska debatten lever kvar i tider och med slogans som inte har med de senaste decennierna att göra. Våra svårigheter är inte tillfälliga. Vi skall inte tro att läget blir bättre till våren. I viss mån är det naturligtvis riktigt att det blir bättre till våren när snön smälter och plogen kan sättas i jorden på en del håll och transporter och annat kommer i gång. Men det är inte det lilla säsongmässiga uppsvinget som skall diskuteras ty om det kan vi ju vara Överens. Skogsindustrins problem är icke klara till våren, inte heller textil-, konfektions-, juteoch glasindustrins samt varvens. Det var någon som optimistiskt sade att varven nu. efterfrågar arbetskraft, och det gör de; men de efterfrågar inte ny arbetskraft utan lika mycket som de har för avsikt att skicka hem genom att minska köpen från uthyrningsfirmorna, och detta i avsikt att få driften billigare. På fackligt håll har vi ingenting emot att stödja varven i denna strävan, men detta skall inte misstolkas som att det skulle bli en ökad sysselsättning inom varvsindustrin. Är vi inte överdrivna optimister utan försöker att kallt se på vad som håller på att hända måste vi säga oss, att den privata industrin inte heller klarar av de här frågorna. Då måste samhället träda till. Men läget nu är sådant att vi i många avseenden inte ligger tillräckligt långt framme rent tekniskt i jämförelse med vår hårdaste konkurrent vare sig på forskningseller tillverkningssidan. På några punkter ligger vi väl framme på andra inte. Det kommer framöver att leda till arbetslöshet för varvsarbetarna, om världen inte genom Nassers eller någon annans försorg drabbas av ett nytt krig som löser våra problem. Efterkrigstiden är slut, och vi har nu ett helt annat och besvärligare läge med överkapacitet framför oss. Och då måste vi lösa problemen från helt nya, mindre dogmatiska och mera praktiska utgångspunkter. Men där kommer det in ett nytt moment, som inte har funnits tidigare och som berör alla som fattar de politiska besluten —i regeringen, i riksdagen, i landstingen eller i kommunerna — nämligen tidsmomentet. Tidigare har vi kunnat bygga vägar när vi ansåg detta lämpligt. Vi har kunnat sätta i gång arbetena utan alltför långa förberedelser. Det fordras helt andra och betydligt längre förberedelsetider för att höja sysselsättningen inom industrin. I många fall fordras det också forskning, marknadsundersökningar, utbyggande av nya industrier samt anskaffande och konstruktion av nya maskiner. Från det att man bestämmer sig för att göra något och till dess att det ryker ur fabriksskorstenarna förflyter det ofta fyra till sju år. Det är den normala tid man bör räkna med. Vi kan lösa problemen på sikt, men problem som fordrar omedelbar lösning kan vi inte klara genom beslut i dag, om inte besluten är förberedda sedan åratal tillbaka i regering, departement, industri och forskningsinstitut. Vissa förberedelser är gjorda men de måste göras mera omfattande. Den allmänna näringspolitiken måste drivas vidare inte bara med sikte på att arbetslösheten är något tillfälligt som kommer att försvinna till våren. Vi måste finna modernare arbetsformer. Regeringen spjärnar där emot alltför mycket. I slutet på 1800-talet fick vi ett jordbruksdepartement, som skulle lösa den tidens problem inom modernäringen, men ?/2»s av näringslivet består i dag inte av jordbruk och hör alltså inte hemma i jordbruksdepartementet. Jag menar att det behövs ett samlat grepp över utvecklingen. Det fordras organisation, personalrekrytering och andra insatser som tar tid. Ju längre vi dröjer, ju mer vi spjärnar emot, desto sämre kan vi lösa de svårigheter som ligger framför oss, och desto sämre blir också resultatet. även om det skulle bli något så när gynnsamt, blir det ändå sämre än det skulle ha behövt bli. Varför inrättades för Övrigt ett jordbruksdepartement? Var det inte för att lösa den tidens näringslivsfrågor på ett bättre sätt? Samma motiv gäller i dag för en ny näringspolitik. Det går inte att fortsätta med 1800-talsmetoder, när vi skall klara arbetsuppgifterna! I den finansplan som nu ligger på riksdagens bord står det på sidan 26: »Ett viktigt inslag i näringspolitiken är utvecklingen inom den statliga företagssektorn. Ett arbete har påbörjats för att klarlägga de långsiktiga utvecklingsbetingelserna för de statliga företagen och få till stånd ett närmare samarbete inom olika företagsgrupper.» Arbetet har alltså påbörjats; trots att företagen drivits i många år och man har sagt att man skall ha ett grepp över dem, har man tydligen icke lyckats därmed. Nu skall man påbörja denna kartläggning, som skall ge resultat om några år. Vi som har drivit dessa frågor tidigare skulle i dag ha velat ha en organisation som gjorde det möjligt att åtminstone inom en företagsgrupp av den storleksordning det här gäller med ett värde på 13 miljarder kronor skapa nya företag i dag. Fem företag i dag i klassen 200 anställda skulle lätta sysselsättningsproblemen och stärka optimismen för framtiden samt möjliggöra nya steg framåt, som vi nu tyvärr inte kan ta. Detta är inte tillfredsställande. Där måste det till en bättre organisation. Utsikterna framför oss är otillfredställande. Det har tidigare här nämnts om de 10 000 arbetare i Norrland som kommer att avskedas under detta årtionde. Dessa 10000 arbetsplatser försvinner ur den statliga företagsprodukten utan att nya sysselsättningstillfällen skapas i stället. Om vi skall räkna med svåra tider framöver — och vi gör klokt i att hålla siktet lågt och inte optimistiskt förlita oss på att det hela skall ordna sig med försynens hjälp — bör vi också ta hänsyn till förhållandena på arbetsmarknaden. Den utveckling som nu håller på att äga rum inom näringslivet har ju inte varit okänd. Det omnämndes förra året och även året dessförinnan att konjunkturen höll på att dämpas. Men när man undersöker vad som gjorts från inrikesdepartementet och arbetsmarknadsstyrelsen finner man lika fullt, att importen av arbetskraft från Grekland, Jugoslavien och Turkiet ökade under föregående år. Man har haft tid på sig att se att den politik som förts på olika håll i världen lett till sysselsättningssvårigheter. Samtidigt har vårt land tagit på sig nya sysselsättningsbekymmer, trots att vi inte kan klara våra egna. Man kan uppskatta den höga moralen i detta, om det nu är den man skall sätta värde på, men den som har svårt för att simma och bevisligen inte klarar den börda han redan har skall ju inte lägga alltför många ytterligare stenar på sin rygg. Den minskning av arbetskraften som inträtt förklaras av att finnar, norrmän och danskar har rest hem när det blivit sämre tider. Från andra länder har importen av arbetskraft ökat. Hur dåligt det än är i Sverige, är det ändå bättre än i deras hemländer. Vill man driva välgörenhet bör de som är intresserade av denna själva betala för den och inte fordra att andra skall göra det ekonomiskt eller genom egen arbetslöshet. Nu skall ett nytt värvningskontor öppnas. Det finns redan ett i Belgrad och ett i Rom, och det nu aktuella skall öppnas i Ankara om 14 dagar. Vad är det för mening med detta? Jo, det uppges att det skall vara ett informationskontor. För vad slags information? Jo, information för att underlätta att arbetskraft skall kunna slussas över till oss om vi vill ha sådan. Har vi då någon utveckling framför oss som tyder på att vi bör göra detta? Vad gör man t.ex. i Tyskland? Man skär ned importen av arbetskraft från 1,3 miljon människor per år till något över 900 000. Schweiz har genomfört en liknande åtgärd och redovisar nu något hundratal arbetslösa. Så sent som i höstas importerades genom arbetsmarknadsmyndigheterna 150 kvinnliga textilarbeterskor till Borås. Har man inte sett att textiloch konfektionsindustrin under hela efterkrigstiden har pekat nedåt? Man hänvisar till att just dessa personer fick arbete. Ja, självfallet är det intressant för en arbetsgivare att få unga jugoslaver i stället för att ta hand om gammal arbetskraft, som de tidigare dragit hit. Juteindustrin importerade <arbetskraft fram till för något år sedan. I dag sätter den dessa arbetare på gatan för att samhället skall ta hand om dem. Längre sträcker sig inte näringslivets planering. Den långtidsplanering som herr Wedén enligt sina promemorior vill bedriva skall nu äga rum i samverkan med näringslivet. Där kan man emellertid inte se längre än så i sitt praktiska handlande — och om de kan bedöma möjligheterna på längre sikt gör de det i varje fall inte på ett i förhållande till sina egna intressen avvikande sätt. Det är ett utpräglat arbetsgivarintresse att få importera arbetskraft, så att man slipper ha besvär med den egna arbetskraften som inte alla gånger är så lättplacerad. Då är det lättare att ta in ung och frisk arbetskraft utifrån. Denna politik vill jag se stoppad. Jag vill att man skall stänga värvningskontoren nere vid Medelhavet. Det finns ingen anledning att hålla dem öppna och vi har inget behov av att importera folk den närmaste tiden. Låt det fattas folk, om det blir en högkonjunkturtopp. Det finns ingen anledning att följa sådana rekommendationer som innebär att arbetsmarknadsstyrelsen, om arbetsgivarna inte får arbetskraft inom tre veckor, skall importera folk utifrån för att täcka deras behov. Sådana bestämmelser tillämpar inga andra länder och det finns ingen anledning för oss att vara så konfirmandbetonade i vår politik på detta område, i varje fall inte för dem som icke betalar det hela med egen arbetslöshet. Man framhåller att dessa kontor skall finnas för att sprida information. Information. om vad? Vilka uppgifter ger inrikesdepartementet till den utländska arbetskraft som kommit in i landet utan att ha sina förhållanden ordnade? En person ställde följande fråga till inrikesdepartementet: Sedan tre månader är jag i Sverige och min ansökan om arbetstillstånd har nu blivit avslagen. Vad skall jag göra? Inrikesdepartementets särskilda arbetsgrupp för dessa frågor svarade: Närmast skall Ni omedelbart försöka få uppehållstillstånd och sedan skall Ni söka arbete i en familj utan arbetstillstånd. Bestämmelserna skall alltså kringgås. Meningen med denna inrikesdepartementets liberala politik är alltså att vara helt arbetsgivarinriktad. Jag tycker att man därvidlag skall strama åt tyglarna och föra en annan politik. När det gäller relationerna till den fackliga rörelsen rekommenderar inrikesdepartementet följande. Fråga: Stämmer det att man automatiskt blir medlem av det socialdemokratiska partiet om man träder in i en fackförening? Svar från inrikesdepartementet: En tredjedel av medlemmarna i LO är genom kollektivanslutning också socialdemokratiska partimedlemmar. Om någon inte vill ha denna kollektivanslutning, så måste han meddela detta. Han blir då inte partimedlem och betalar inte heller partibidrag. Denna fordran att icke bli kollektivt ansluten kan man ställa vid vilken tidpunkt som helst. Alltså: Man rekommenderar utländsk arbetskraft som kommer hit att bryta med kollegerna som försöker bygga upp en facklig politisk enhet. Bättre kunde svaret inte ha blivit från Svenska arbetsgivareföreningen — detta kommer från inrikesdepartmentet! Ju mera konjunkturen går ned, desto mera skärpta blir de protektionistiska tendenserna ute i världen. Det är ingen liberalism som vi möter där ute, utan en hård protektionism som växer genom olika metoder. De som trodde att EEC skulle vara en liberal institution också gentemot omvärlden kan få se vad som inträffar i en avgörande situation. Då slår man inom EEC vakt om sina egna intressen och handeln utikring skärs ned på olika sätt. Det är inte tillfredsställande. Vi kan säga att vi ur olika synpunkter förstår länderna inom EEC. Men det räcker inte. Jag tror att man bör försöka få hårdare politiska engagemang med EEC och kanske ställa vissa importlicenskrav gentemot EEC för att tvinga fram en balansering. Något sådant vill emellertid EEC-länderna inte åstadkomma, utan de vill öka sitt valutaöverskott gentemot oss i de skandinaviska länderna. — Den danska regeringen gjorde ju häromdagen en deklaration, där den förklarade: sig vilja ha ett nordiskt samarbete, sedan den förstått att EEC-anslutningspolitiken inte är aktuell. Kanske finns. det en möjlighet att med ett litet djärvare handelspolitiskt utspel från den svenska regeringens sida pressa på. och inte finna sig i en situation som andra bestämmer härvidlag. Världen är inte så konfirmandbetonad att det finns anledning att vara undfallande på detta sätt. Det är en kinkig situation vi är i. Vi importerar exempelvis arbetskraft från Jugoslavien. Samtidigt går svensk industri över till att importera kläder från Jugoslavien. Man låter sy byxor där nere för 21 kronor — det är importpriset. Motsvarande svenska fabrikspris anger de fackliga medlemmarna, som arbetar på detta område, till 50 kronor. Det är självklart att sådana prisdifferenser slår ut. Ett kommunistiskt land, där man betalar en vuxen manlig arbetare 250 kronor per månad, kan naturligtvis leverera kläder och andra produkter billigare än vi i vårt land. Jag antar att herr Hermansson vill att denna import skall fortsätta på samma villkor. Jag tror emellertid inte det är säkert att man kan driva en sådan politik om vi inte lyckas att snabbare få fram en annan export som balanserar. Därvidlag har vi ju hittills inte lyckats så att vi kan anse att framtiden på något sätt är tryggad. Hongkong är ett annat inslag i bilden. I realiteten är Hongkong i många fall det kommunistiska Kina. Kina exporterar via Honkong, ty där finns affärsförbindelserna. En hel del av exporten från England är också i realiteten export från Hongkong. Man levererar vid ett företag i Göteborg bomullsbyxor för 7 kronor och 20 öre per par. Den fabrik som nu lägger ned driften, Gefa, har enligt sina kalkyler ett tygpris som är väsentligt högre än det pris som hela byxan betingar färdig. Därefter skall fabriken ha kostnaderna för tillbehör, löner och annat täckta, så att priset slutligen blir mer än dubbelt så högt som priset för byxorna från Hongkong. Det går inte att bara sitta och vänta att detta skall vrida sig rätt. Genom vilken politik skulle det ske? De största leverantörerna till Sverige är förutom Hongkong, som låg på 40 miljoner kronor förra året, Storbritannien och Danmark på likaledes 40 miljoner kronor. Vi exporterar för ungefär 40 miljoner kronor till Norge, för ungefär 30 miljoner kronor till Danmark, för nära 20 miljoner kronor till Storbritannien och ingenting till Hongkong. Jag tror inte vi kan lita så mycket på liberal handelspolitik utomlands, utan vi får driva en mer aktiv egen politik på detta område för att nå resultat. Inom EFTA har vi besväret med Portugal där lönerna är låga. Det kan väl i och för sig vara förståeligt i ett u-land som Portugal. Förhållandena kommer kanske att förbättras — och det får väl ta sin tid — men det skulle förutsätta att den fackliga rörelsen finge arbeta i Portugal på samma villkor som i andra EFTA-länder, så att lönerna kunde drivas upp när produktionen och sysselsättningen ökar. Detta tillåts inte i Portugal! Hur länge skall vi finna oss i sådana skenmanövrer som förekommer och behandla så olika länder på likartat sätt inom EFTA:s ram? Fackligt och politiskt bör man tvinga fram en lösning av portugalproblemet. Portugiserna får gärna sälja hit redan med de låga löner de har nu under förutsättning att den fackliga rörelsen får utvecklas fritt och steg för steg driva upp lönerna. Då får folket en högre levnadsstandard och kan köpa mer av våra varor — då kan balans uppnås på litet sikt. Det erforderliga fackligt-politiska samarbetet bör drivas från regeringens sida, eftersom regeringen upprätthåller de politiska kontakterna och några fackliga kontakter inte finns med ett sådant land som Portugal. Problemen måste lösas den politiska vägen genom handelsdepartementet och regeringen. För detta fordras hårdare nypor än som hittills använts. Det danska utspelet för att åstadkomma ökat nordiskt samarbete kanske kan innebära ett löfte också om en bredare samverkan därvidlag. Annars får väl tillgripas ytterligare press. I den föreliggande situationen saknas inte möjligheter till det, om man vill tillvarata dem. Herr Regnéll nämnde, såvitt jag kunde uppfatta, att vi har det problemet inom vårt land att investeringsbanken fått låna så mycket pengar, 700 miljoner kronor, att det blir mycket litet över för den privata marknaden. Detta har inte inträffat! Investeringsbanken har inte fått låna några 700 miljoner kronor. Den har rätt att göra det, men den har icke utnyttjats. Såvitt jag kan konstatera har inga pengar förts över från ATP-fonderna till investeringsbanken. Den situationen kan möjligen komma att uppstå, men ännu har inte investeringsbanken kommit i praktiskt arbete som lett till resultat. Alltså har dessa pengar icke utnyttjats. Man kan tänka sig en framtida situation när detta inträffar, men det betyder att enskilt näringsliv får låna den största delen av pengarna, ty till enskilt näringsliv skall väl räknas centerpartiets industri nere i Halland, som finns bland de lånesökande. På en punkt vill jag däremot ge herr Regnéll mer rätt, nämligen när han talar om behovet av ett borgerligt samarbete inom medborgerlig samling för att därmed ge ett konkret borgerligt alternativ till den socialdemokratiska regeringspolitiken. Jag tror att båda sidor vinner på klarare riktlinjer och i en demokrati mår människor bättre av att se vad alternativen är än att ha tre olika alternativ fritt svävande, vilket vi nu har inom näringspolitiken. Jag önskar herr Reg néll lycka till i det arbetet för vår gemensamma framtid. Vår ideologi på socialdemokratiskt håll är att vi skall samarbeta för att lösa stora gemensamma frågor. Det finns icke tillräckligt med kapital hos de privata kapitalägarna i detta land för att de skall kunna lösa våra sysselsättningsproblem med sitt kapital. Inte ens Wallenberg kan klara frågorna. Han kanske har hand om 15 procent av sysselsättningen inom industrin, men inte mer. Han kan inte lösa alla problem! Det kan inte heller Handelsbanken med sitt Industrivärlden och inte Skandinaviska banken med sitt Custos och därtill anslutna industriföretag. även om dessa företag tillsammans behärskar en stor del av sysselsättningen, även om över hälften av sysselsättningen i vårt land ligger hos 0,5 procent av industriföretagen, om man räknar i ekonomiska enheter, kan vi inte lita på dem. Det räcker inte! Dessa frågor måste lösas inte bara med förtröstan på bankerna — som jag förstår herr Regnéll har — eller på industrioch småföretagen — som folkpartiet och centerpartiet har — utan också med hjälp av samhället. Vår socialdemokratiska ideologi är tydligen mer anpassad till de fordringar som framtiden ställer: gemensamma lösningar, gemensamt kapital. Vi har nu genom ATP-fonderna och delvis genom investeringsbanken fått möjlighet att erhålla gemensamt kapital. Nu gäller det att bygga upp denna organisation med ett nytt departement för allmän näringspolitik och ett för samordning av den statliga företagsgruppen. Det är den handlingslinje man måste ha för att driva dessa frågor. Fyra tjänstemän i investeringsbanken löser icke näringslivets problem åt oss. Detta är en regeringsfråga, det är en fråga om en handlingslinje för en näringspolitik som regeringen måste driva i den position den har, oberoende av vilken regering som sitter. Det är på denna punkt vi måste sätta in våra resurser och hjälpas åt att främja våra olika intressen. Det är inte något fel att det finns olika intressen i samhället; det vore dumt att blunda för dem, och vi skall inte heller tro att de kan jämnas ut. Olika intressen kan emellertid på vissa punkter vara gemensamma intressen, och dessa skall vi ta vara på och driva till en fördelaktig lösning för sysselsättningen och vår allmänna utveckling. Andra länder kan göra det odogmatiskt och har åstadkommit en snabb utveckling. Vi kan också göra det, om vi bara kommer loss från en del käpphästar på olika håll och tar det hela mera praktiskt och dessutom bygger upp den organisation som kan lösa problemen. Genom människor skall de lösas. Det är därför organisationen behövs, det är därför den måste byggas upp illa kvickt. Problemen är mycket nära OSS.

Herr talman! Herr Hagnells anförande var mycket intressant, och vi har lyssnat på det uppmärksamt. Det han säger om nödvändigheten av gemensamma ansträngningar från statsmakterna och det enskilda näringslivet för att klara de svårigheter som vi befinner oss i nu och som vi har att emotse framöver är säkert riktigt. På en punkt knöt herr Hagnell an till vad jag hade yttrat, nämligen i fråga om investeringsbanken. Det är enligt min uppfattning ett exempel på att vi inte skall lura oss själva i detta samarbete. När staten har ett upplåningsbehov och betalar in ett aktiekapital med upplånade pengar tar den faktiskt, herr Hagnell, i anspråk mera av de medel som finns på den allmänna lånemarknaden än den skulle ha gjort om inte detta aktiekapital hade presterats. Det var vad jag sade; jag tror att man icke kan förneka att det är fullt riktigt.

Herr talman! Vad herr Hagnell säger nu är ett nytt besked om riktigheten i mitt sätt att se på det hela. Om man via investeringsbanken lånar ut stora belopp till näringslivet, måste de penningvårdande myndigheterna säga sig: » Via investeringsbanken går nu så mycket pengar ut i samhällsekonomin att vi måste bromsa på andra håll. Ledes penningströmmen genom den nya kanalen investeringsbanken, måste den hållas tillbaka i de tidigare existerande kanalerna». Något nettotillskott uppstår alltså inte, vilket är precis vad jag har framhållit.
Herr talman! Man kan inte tänka sig att de penningvårdande myndigheterna, framför allt riksbanken, icke kände till att det belopp som herr Regnéll nämnde har låsts. Om icke beloppet hade låsts på det sättet, skulle det behöva låsas på annat sätt. Annars skulle vi ha fört en annan ekonomisk politik. Man kan diskutera en sådan, men man kan icke förutsätta att ett belopp av denna storlek inte är känt och inte har påverkat den handlingslinje som myndigheterna dragit upp. I en inflationsperiod — som vi har haft — kunde detta som herr Regnéll säger vara riktigt; i dag är huvudsaken icke bristen på kapital, utan det är bristen på goda idéer på vilka man kan satsa kapital. Dessa pengar som nu finns har icke gått ut till näringslivet. De borde alltså ha medverkat till att stimulera näringslivet i övrigt, och vid sidan av denna stimulans har icke heller inträffat någonting annat som kunnat verka stimulerande. De 700 miljonerna, som skulle ha kunnat aktiveras, har icke använts för sådant ändamål. Investeringstakten inom näringslivet är låg. Det är dessa problem man har att räkna med i det stora sammanhangen där. Sedan finns det en liten detalj som dock inte är oväsentlig. För ett litet land som vårt gäller det att hänga med i den internationella tekniska utvecklingen, som många gånger fordrar stora kapitalinvesteringar, större än vad våra största kapitalister själva kan åstadkomma, och dessutom flera kapitalinvesteringar än vad de kan åstadkomma. Av denna anledning behöver vi ha detta grepp över kapitalmarknaden som ger oss i vårt lilla land möjlighet att bli jämställda med de stora länderna på kontinenten eller i Amerika i fråga om kapitaldirigering. Här har vi möjlighet att samla det kapital som behövs för de stora industriprojekten. Nu gäller det att ta vara på den chansen och praktiskt realisera den. Det är ingen lätt sak, men så långt är det klart, att nu finns den möjligheten.